Onsdagssammanträdet, som inleds med behandling av socialdepartementets huvudtitel, kommer att fortsättas på kvällen. Till de 14 betänkanden som föreligger till behandling på onsdagen har fogats sammanlagt ett 40-tal reservationer. Torsdagen den 23 mars äger den utrikesoch handelspolitiska debatten rum. Därefter behandlas från onsdagen eventuellt kvarstående ärenden, och sammanträdet avslutas med besvarande av enkla frågor. Även på torsdagen blir det nödvändigt att anordna kvällsplenum. Fredagen den 24 mars behandlas inrikesutskottets betänkande angående arbetsmarknaden. Till detta betänkande har fogats ett 20-tal reservationer. Fredagssammanträdet kommer att avslutas senast omkring kl. 15.30.
Herr talman! Herr Nilsson i Agnäs har frågat statsministern om han vill redogöra för orsakerna till att regeringens yttranden till Europarådet i vissa fall hemligstämplas, som t.ex. när det gäller yttrandet i anledning av en svensk församlings — S:t Martins — hänvändelse till rådet. Frågan har överlämnats till mig för besvarande. Enligt 3 § sekretesslagen får handlingar i ärenden, som angår rikets förhållande till främmande makt, endast i de fall och i den ordning Kungl. Maj:t bestämmer utlämnas tidigare än 50 år efter handlingens datum. Vidare gäller enligt samma paragraf att handling i ärende som, utan att vara av den beskaffenhet som nyss nämnts, angår myndighets förbindelser med främmande makts myndighet eller undersåtar eller eljest rör främmande makt eller dess förhållanden inte utan tillstånd av den handläggande myndigheten får lämnas ut tidigare än 50 år efter handlingens datum. Är det uppenbart att handlingens innehållande inte 5 påkallas av hänsyn till rikets säkerhet eller av internationella hänsyn gäller dock inte den sistnämnda sekretessregeln. Vid tillämpningen av de nu nämnda sekretessbestämmelserna jämställs enligt stadgad praxis mellanstatlig organisation med främmande makt. Evangelisk-lutherska kyrkan i Sverige har anmält svenska regeringen till europeiska kommissionen för de mänskliga rättigheterna i Strasbourg och gjort gällande att Sverige kränkt artikel 2 i första tilläggsprotokollet till konventionen om de mänskliga rättigheterna. Artikeln handlar om rätten till undervisning. Svenska regeringens synpunkter på denna anmälan har skriftligen framförts till kommissionen, och inom någon tid kommer muntliga förhör att hållas i Strasbourg. Förfarandet inför kommissionen sker inför lyckta dörrar enligt en uttrycklig bestämmelse i konventionen. Orsaken härtill är att kommissionen inte är en domstol utan ett förlikningsorgan, som i första hand skall försöka åstadkomma en uppgörelse i godo mellan parterna, sedan den väl utrett saksammanhangen. Om parterna tvingas till ställningstaganden inför offentligheten, låses lätt positionerna, och då kan förlikningsförhandlingar i hög grad försvåras. Om en förlikning inte kan åstadkommas, skall kommissionen avge rapport till Europarådets ministerkommitté. Denna rapport är enligt konventionen hemlig och kan offentliggöras bara efter ett beslut av ministerkommittén. Så skedde t.ex. i Greklandsmålet. Dessa konventionsbestämmelser, som år 1951 underställdes riksdagen för godkännande genom proposition nr 165, är entydiga, och förarbetena till konventionen lämnar inte rum för tvekan. De fördragsslutande staterna har avsiktligt valt denna typ av förfarande för att möjliggöra smidiga lösningar på många gånger svåra problem. Man skall komma ihåg att i flera fall olika Europarådsstater blivit anmälda till kommissionen för mycket allvarliga kränkningspåståenden. Som exempel kan nämnas: vissa händelser på Cypern under 1950-talet, vissa händelser i Sydtyrolen likaså under 1950-talet, vissa händelser i Nordirland just nu, vissa frågor rörande behandlingen av personer från Östafrika av indiskt och pakistanskt ursprung osv. Däremot har svenska regeringen i ett fall som det här aktuella självfallet ingen anledning att själv vilja hemlighålla inlagor till kommissionen. Men regeringen måste av hänsyn till kommissionen och ministerkommittén, dvs. av internationella hänsyn, konsekvent vägra att utlämna handlingar av det här slaget.

Herr talman! Jag tackar utrikesministern för svaret på min fråga. Det är av mycket stort intresse, men jag har fått det alldeles nyss, det är långt och jag har inte hunnit studera det närmare. Jag vill emellertid ändå säga några ord med anledning av det. Min fråga har föranletts av en önskan att ge större offentlig kännedom åt att frågan om huruvida den svenska regeringen har rätt att vägra föräldrar, som så önskar, att ta sina barn ur skolans religionsundervisning, just nu ligger under prövning i Europarådets kommission för de mänskliga rättigheterna. Som vi nyss har hört, har den Evangelisk-lutherska församlingen begärt att dess medlemmar skall få befrielse från religionsundervisning för sina barn för att själva med kompetenta lärare sköta denna undervisning. I juli 1970 sade regeringen nej till denna begäran, och i januari 1971 vände sig församlingen till Europarådet. Jag vill nu betona att det är mycket ovanligt att Europarådet godkänner anmälningar. Strikt formell granskning och noggranna undersökningar av anmälans innehåll hade t.ex. medfört att till oktober 1967 endast 50 anmälningar av 3350 hade fått gå vidare. Den svenska församlingens anmälan togs upp. Kommissionen föreslog på det stadiet att regeringen skulle förlika sig med församlingen, men regeringen vägrade enligt uppgift och ville av principiella skäl få frågan belyst just på det sätt som nu kom fram i svaret. När kommissionen krävde förklaringar avgav regeringen sådana, som dock har hemligstämplats. Nu har jag av herr Wickman fått det besked som jag kanske anade i förväg, nämligen att det är sekretesslagen som åberopas. Men jag måste fråga: Är Europarådet främmande makt? Det är regeringens tolkning, men det finns personer som har en annan uppfattning, bl.a. en professor i rättsvetenskap, själv medlem av Evangelisk-lutherska S:t Martins församling i Stockholm, som står bakom ifrågavarande anmälan. Jag har inte talat med honom, men jag har sett uppgifter om det. Jag ville fråga utrikesministern: Tror utrikesministern att regeringens svar kunde leda till internationella förvecklingar? Tror regeringen att någon främmande makt är oroad? Nu får jag av svaret veta att det är de stränga bestämmelserna i konventionen om de mänskliga rättigheterna som gör att regeringen har varit tvungen att ta denna hänsyn, och då kan ju regeringen förbli i sitt lugn. Men samtidigt är jag oroad över att många av de svenska föräldrar som umgås med samma planer som ifrågavarande församling känner sig beklämda. De har ingen utsikt att få någon vetskap om hur de skall få sina problem lösta. Min bedömning är att regeringen skulle ha vunnit på att låta sin förklaring vara offentlig. Mest skulle den vinna på att genast vidta åtgärder som bortröjer hindren för föräldrarna att ordna alternativ undervisning. Sedan måste jag fråga utrikesministern: Jämställer utrikesministern verkligen denna lilla församlings anmälan med de på s. 3 i svaret omnämnda mycket allvarliga kränkningspåståendena från Cypern, Sydtyrolen och Nordirland? I så fall är denna fråga mycket allvarligare än ens jag hade tänkt mig. Jag hade trott att den trots allt inte var av den omfattningen, även om jag anser den oerhört viktig och även om jag tycker att regeringen med administrativa och ekonomiska medel motarbetar inte bara privata skolor utan också de människor som har underkänt undervisningen i religionskunskap i den normala skolan och vill ordna den på annat sätt.

Herr talman! Jag lämnade avsikthgt ett rätt utförligt svar på herr Nilssons i Agnäs fråga. Det bör inte kvarstå någon tvekan vare sig hos herr Nilsson själv eller hos de andra som har följt denna diskussion om hur rättsläget är i ett fall som detta och om vilka internationella hänsyn det är som förpliktigar den svenska regeringen att hemlighålla yttranden till kommissionen för mänskliga rättigheter. Herr Nilsson ställde en juridisk fråga till mig, nämligen om mellanstatliga organisationer är att jämställa med främmande makt. Jag skulle vilja svara med en motfråga: Om de inte är att jämställa med främmande makt, vad skall de då likställas med? Och skulle vi inte acceptera — vilket riksdagen ju har gjort — ända sedan 1920-talet — att mellanstatliga organisationer likställs med främmande makt, skulle det innebära att vi i själva verket har handlat utan stöd av grundlagen ända sedan 1920-talet. Herr Nilsson behöver faktiskt inte hysa någon tvekan om att mellanstatliga organisationer är att jämställa med främmande makt. Herr Nilsson sade att den svenska regeringen antagligen skulle vinna på att offentliggöra det här yttrandet, och jag håller med herr Nilsson på den punkten. Det finns ingen som helst så att säga intern politisk önskan från den svenska regeringens sida att hemlighålla det här yttrandet. Det är ett utmärkt yttrande. Kunde vi betrakta frågan, vilket vi alltså inte kan, uteslutande som en inhemsk fråga, så skulle vi självfallet ha offentliggjort yttrandet. När vi inte gör det, så är det uteslutande av hänsyn till kommissionens mycket fasta praxis på den här punkten. Vi har fått en bekräftelse från kommissionens ordförande på att vårt handlingssätt är det enda rimliga och det enda korrekta. Han har i en skrivelse till oss direkt konfirmerat detta. Han säger själv att helt oberoende av vad yttrandet innehåller, så kan han inte godkänna att det publiceras i någon form. Det är denna förpliktelse som vi lever upp till. Jag vill erinra om att riksdagen har godkänt detta förfarande 1951 och att herr Nilsson i Agnäs därför egentligen indirekt uppmanar den svenska regeringen att bryta mot en väsentlig internationell förpliktelse som vi har iklätt oss.
Herr talman! Jag vill tacka utrikesministern för tillägget till svaret. Det var mycket värdefullt också det. Jag betonar en gång till att det som står på de tre sidorna i svaret kommer att bli föremål för mitt och andras studium. Jag vill inte alls uppmana regeringen att bryta mot internationella förpliktelser, men jag anser att det är ytterst viktigt att vi kommer till rätta med denna fråga. Här gäller det en liten svensk församlings anmälan i en undervisningsfråga, som väl med tanke på Europa och världen inte är av så stora mått och inte kan jämställas med händelser av mera allvarligt slag som inträffat i andra länder. Jag tycker att det hade varit skäl i att regeringen redan på det första stadiet, när frågan ställdes om inte förlikning kunde ske, hade tagit kontakt med S:t Martins församling och gjort upp i godo. Regeringens hållning här och den skrivelse som utrikesministern åberopar kan jag givetvis inte angripa eller misstänkliggöra, men jag anser ändå att det hade varit skäl att se på frågan på annat sätt. Jag tror att situationen ute i landet bland församlingar och enskilda — vi har t.ex. ett fall nu i Simrishamn, som gäller en enstaka elev — uppfattas som mycket oroande. Om 50 år får vi veta vad regeringen har sagt. Det kan hända att vi efter överläggningarna i Strasbourg får veta mera, men vi vet inte hur snart det kan bli.
Herr talman! Vill herr Nilsson i Agnäs diskutera sakfrågan, så är det fullt möjligt, men då får herr Nilsson diskutera den med en annan medlem av statsrådet. I och för sig kan jag väl fullt respektera herr Nilssons engagemang i sakfrågan, men jag kan inte respektera att herr Nilsson i detta syfte på sätt som har skett — och det har inte bara skett från herr Nilssons sida — misstänkliggör svenska regeringens motiv när det gäller hemligstämplandet av yttrandet. Vår politik i sakfrågan är deklarerad i andra sammanhang, och vill herr Nilsson diskutera den står möjligheten, som sagt, öppen, om han riktar frågan till det statsråd som är kompetent.
Herr talman! Herr Pettersson i Lund har frågat mig när jag avser att tillsätta den utredning angående multinationella företags beskattning som 1970 års riksdag begärde. Detta beskattningsproblem undersöks för närvarande både inom OECD:s skattekommitté och på gemensam nordisk bas. Erfarenheterna från dessa undersökningar bör avvaktas innan en speciell svensk utredning tillsätts.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
Ett exempel på det — ofta diskuterat — är de utländska oljebolagen, som år efter år inte redovisar någon beskattningsbar inkomst i Sverige. År 1970 skrev jag en motion med krav på en effektivisering av skattelagstiftningen, så att de svenska skattemyndigheterna bättre än hittills skulle kunna ingripa mot misstänkta fall av skatteflykt över landets gränser. Riksdagen biföll motionen och ansåg för sin del att översynen borde göras skyndsamt och ske inom ramen för en särskild utredning. Vi vet alla att finansministern är en noggrann man, men att han skulle ta ett och ett halvt år på sig bara för att fundera på den snabbutredning som riksdagen beställde kom ändå som en överraskning. Syftet med denna enkla fråga var därför att ge finansministern en vänlig påminnelse om att det nu kunde vara dags att tillsätta den utredning som riksdagen begärt. Nu säger finansministern att detta beskattningsproblem undersöks inom OECD och på gemensam nordisk basis och att man därför bör avvakta. Men detta var inte heller obekant för bevillingsutskottet 1970 då det skrev sitt betänkande. Man sade ungefär så här: OECD håller på och förbereder detta. Finansdepartementet håller på och funderar. Men trots detta ville man ändå ha till stånd en särskild snabbutredning. Man hade antagligen mycket bestämda erfarenheter av att dessa internationella utredningar tar mycket lång tid, och jag tror att det var en klok linje som utskottet gick in på när man begärde en särskild snabbutredning från finansdepartementets sida. Det är möjligt att finansministern har en positiv uppfattning om hur snabbt det skall kunna gå att få fram en OECD-utredning. Men vi kan inte vänta mycket längre. Hela 1960-talet har förrunnit, medan vi haft diskussioner kring de utländska bolagens eventuella skatteflykt på svensk mark. Därför vill jag avsluta detta inlägg med en fråga till finansministern. Vad är det som gör att finansministern i detta speciella fall har anledning anta att vi mycket snabbt skulle få fram en internationell överenskommelse?
Herr talman! På den sista frågan vill jag svara att jag inte uttalat mig om snabbheten. Jag säger att erfarenheterna från de undersökningar som OECD sysslar med och som vi inlett på nordisk bas bör avvaktas innan en speciell svensk utredning tillsättes. Skall jag vara ärlig får jag säga att jag anser att detta problem är till ytterlighet svårt att lösa. När man tittar närmare på det — vi har gjort ganska ingående undersökningar i finansdepartementet — har det visat sig att ingen nation kunnat lösa det. Jag har personligen den uppfattningen att skall man tillsätta en svensk utredning, bör man ha så mycket bakom sig att man har god anledning att räkna med att det blir resultat av den utredningens arbete. Det har sagts mig att vissa andra länder skulle ha löst denna fråga. Vi har haft kontakt och överläggningar med dessa länder, men det har visat sig att ingen nation har kunnat klara detta på ett tillfredsställande sätt. Man kan helt enkelt inte klara det på nationell bas, tyvärr. Detta är i exklusiv mening en fråga om hur man skall fördela en global vinst, och hur man fördelar en global vinst är ju en internationell fördelningsfråga. Man kan gå igenom oljebolagens räkenskaper. Man kan konstatera att de inte har någon vinst. Man kan dra slutsatsen att bakom detta ligger specifika prissättningar i relationerna mellan moderbolag och dotterbolag, men den härvan nystar man inte upp på nationell bas. Vi har t.o.m. låtit den svenska prisoch kartellnämnden titta närmare på oljebolagens vinstmöjligheter och vinstsituation, och den har bl.a. konstaterat att dotterföretagen i Sverige visar ett sådant resultat att de under flera år fått betydande driftstillskott utifrån av moderföretagen i deras egenskap av aktieägare. Om situationen är sådan har jag ansett att det är en tämligen hopplös uppgift att försöka lösa den på nationell bas, och det är anledningen till mitt svar.
Herr talman! Riksdagen har ju begärt denna utredning. Man kan naturligtvis ha olika uppfattningar om vilket resultat den kan komma att leda fram till, men det vore väl ändå rimligt att en utredning ganska snabbt fick pröva denna fråga, vilket riksdagen har begärt. Problemen är utomordentligt svåra att lösa, och en del av dem hänger väl samman med det faktum att det inom OECD finns vissa länder som kanske inte är intresserade av att få dessa frågor lösta, eftersom de tjänar på det sakernas tillstånd som nu råder. Samtidigt som man alltså kan säga att problemen är svåra att lösa både för oss i Sverige och internationellt kan man också säga att uppgiften att verkligen göra det är angelägen. Det underströks inte minst av LO-kongressen i höstas. Ganska många motioner behandlade de multinationella företagen i Sverige och skatteproblemen i samband med dem, och kongressen uttalade sig bestämt för att man skulle ta itu med frågorna. Andra länder försöker knäcka problemen. De har kanske inte funnit den fullständiga lösningen, men de är inte på samma sätt som finansministern beredda att kasta yxan i sjön. Jag är övertygad om att det skulle ha en positiv effekt i OECD-arbetet för att få en lösning, om man som en indirekt påtryckning från svensk sida talade om att nu sätter vi i gång med en nationell utredning på detta område i syfte att skapa nationella regler. Jag tror det kunde ha en hälsosam effekt när det gäller att få fart på OECD-arbetet med att komma till rätta med de multinationella företagens skatteproblem. Slutligen hänvisar finansministern till SPK:s nyligen publicerade undersökning om oljebolagen i Sverige. Man skulle alltså ha kommit fram till att det är fullt klart att de inte går med särskilt stor vinst. Men detta är helt enkelt, herr finansministern, en fråga om vilka avräkningspriser man arbetar med. Är man integrerad hela vägen från oljekällan och framåt har man lätt att ta ut vinsterna i vilket led som helst. Jag vill därmed inte ha sagt att oljebolagen medvetet skulle smita från skatten i Sverige — det får undersökas. Men jag vägrar att tro att dessa stora oljeföretag arbetar år efter år, årtionde efter årtionde utan att göra någon beskattningsbar vinst i vårt land. De kan inte driva verksamheten i Sverige med förlust — så välvilligt inställda till det svenska samhället tror jag inte att de är.
Herr talman! Jag skall inte fästa mig vid de betydande överdrifter som låg i det senaste inlägget, att finansministern kastar yxan i sjön. Jag är medveten om att det ligger en beställning från riksdagen, och det finns ingen anledning för mig att nonchalera den beställningen. Det förhåller sig emellertid så att regeringen bestämmer om utredningar skall sättas i gång, och en rimlig utgångspunkt bör vara att utredningen skall ha praktiska möjligheter att komma fram till ett resultat. Där har jag efter mycket långa överläggningar med mina nordiska kolleger och med tjänstemän som besökt andra länder som brottats med problemet kommit fram till att ingen har lyckats lösa det på nationell bas. Då är det bara att hälsa med glädje att man nu i OECD har uppmärksammat frågan i sin skattekommitté och tagit itu med den. Därmed kan det finnas ett resonligt och realistiskt skäl för att gripa sig an med problemet. Men att ha en utredning som bara fäktar i fåvitsko har jag aldrig haft särskilt mycket till övers för.
Herr talman! Fru Frenkel har frågat mig om jag anser att desarmering av minor fortfarande skall ske genom isärtagning i stället för sprängning. Jag utgår i mitt svar från att fru Frenkels fråga avser sjöminor. Desarmering innebär att man skiljer sprängrör och detonator från själva sprängladdningen. Detta sker i fred endast med svenska sjöminor. Skulle hård väderlek eller andra omständigheter göra en sådan desarmering riskabel sprängs även de svenska minorna. Det kan då bli nödvändigt att först bogsera minan till säker plats. Utländska minor sprängs nästan undantagslöst i fred. För att kunna skydda vår sjöfart i krig är det nödvändigt att desarmera utländska sjöminor för att ta reda på deras konstruktion och därigenom skapa möjligheter att oskadliggöra dem. Detta gör det nödvändigt att redan i fred utbilda personal för desarmering av minor. Under denna utbildning tas största möjliga hänsyn till personalens säkerhet.

Herr talman! Jag ber att få tacka herr försvarsministern för svaret på min fråga. Den sista meningen i svaret är jag särskilt glad över, men när jag ställde frågan tänkte jag faktiskt inte på utbildningen utan mest på hur man i dag desarmerar de minor, som länge har legat i vatten och rostat. Det är ju en riskabel uppgift över huvud taget att desarmera minor, och ännu riskablare blir den, när minorna har utsatts för vattnets påverkan. Minsta stöt kan ju få en mina att detonera. Under de senaste tio åren har man desarmerat ett 80-tal av de 130 minor som har flutit upp på Västkusten. Övriga har man sprängt. Enligt min mening borde man ha gjort det med samtliga. Nu får vi reportage i pressen från de här desarmeringarna, och vi kan läsa sådant som: ”Han desarmerar minor. För 60 kronor riskerar han livet.” — Det är nämligen storleken på de s.k. riskpengar som man får när man desarmerar en mina. Om jag inte är fel underrättad bestämdes det beloppets storlek år 1918 och har inte ändrats sedan dess. Men det är ju inte bara en enda man som riskerar livet, utan det är ett flertal, nämligen alla de, som deltar i den här bärgningen. Vid minsta törn mot bärgningsbåtens kant detonerar minan, och den innehåller mellan 50 och 300 kg sprängämnen. Det bör bli en bra smäll, och knappast någon skulle överleva. När nu hela arbetslivet är inriktat på arbetarskydd har jag frågat mig, om det inte förekommer något arbetarskydd i detta avseende. Jag tycker också att man bör tänka på de efterlevande. Lek med människoliv som insats menar jag är något förkastligt, som inte borde tillåtas. Försvarsministern säger också i svaret att man i fred endast desarmerar svenska sjöminor. Då finns det, tycker jag, ännu en anledning till att man inte skall desarmera utan spränga. Att man under krig desarmerar minor i forskningssyfte kan jag förstå, men jag har också sagt mig att så här 26 år efter kriget kan det inte finnas någon enda gammal mina, vars konstruktion man inte känner till.
Herr talman! Jag kan förstå att fru Frenkel känner viss oro när hon läser sådana referat som hon hänvisar till. Men säkerheten är så långt jag vet tillfredsställande. Några olyckor har vi inte haft. Det förhållandet att man i vissa fall desarmerar svenska minor beror på att man på det sättet kan tillvarata dem. Man känner ju konstruktionen, och arbetet anses vara tämligen riskfritt. När det gäller utländska minor spränger man de flesta. När konstruktionen inte är bekant försöker man emellertid att ta reda på den, och med de hjälpmedel man nu har till förfogande bedömer jag inte riskerna som särskilt stora. Jag skall inte i detalj gå in på vilka moderna hjälpmedel — television och annat — man använder. Man närmar sig inte en främmande mina direkt, utan man har möjligheter att på avstånd studera den innan man bestämmer om man skall spränga den eller desarmera den. De myndigheter som är ansvariga för detta har redovisat för mig hur man förfar, och jag kan inte se annat än att säkerheten i detta fall sätts främst. Den extra ersättning som utgår till officerare och underofficerare — det är bara sådana som används när det gäller desarmering under fredstid — kan förefalla liten. Om jag inte är fel underrättad pågår nu förhandlingar mellan avtalsverket och berörda organisationer för att justera dessa extra tillägg som man får utöver lönen när man är ute och desarmerar minor.
Herr talman! Det är kanske inte bara referaten i tidningarna som har gjort mig litet oroad. Personligen är jag ganska medveten om farorna och förfaringssättet. Jag har följt frågan och varit förvånad över att man har fortsatt att göra på det gamla vanliga sättet. Det är också det som har föranlett frågan. Trots att det inte är krig tar man risker. Jag anser att människoliv är så viktiga att man över huvud taget inte skall ta onödiga risker. Men försvarsministerns försäkran att man verkligen tänker på säkerheten kan kanske något lugna mig. serna vid början av nästa valperiod
Herr talman! Herr Fiskesjö har frågat mig när det blir klart vilka kommungränser som skall gälla för samtliga kommuner från och med nästa mandatperiod. Enligt 12 § lagen om ändring i kommunal och ecklesiastik indelning skall indelningsändring träda i kraft tidigast åtta månader efter det förordnande om ändringen meddelats. Det innebär att regeringen senast den 30 april 1973 kommer att ha fattat beslut om de ändringar i den kommunala indelningen som skall träda i kraft den 1 januari 1974.
Herr talman! Jag ber att få tacka civilministern för svaret på min fråga. Avsikten har inte varit att dra upp någon diskussion om kommunindelningsfrågan som sådan. Den har ju diskuterats många gånger tidigare, och mitt partis inställning härvidlag är klart deklarerad. Vi har kämpat för frivilliglinjen. Anledningen till min fråga är i stället det oklara läge som fortfarande råder i ett antal fall om vilken kommunal indelning som skall gälla fr.o.m. den 1 januari 1974. Det har sagts i en debatt här i kammaren tidigare att det tydligen är så att några av de knivigaste fallen ännu återstår att lösa, och det är väl riktigt. I det område som jag kommer ifrån, Lundaområdet, har vi åtminstone ett sådant besvärligt fall. Med min fråga ville jag försöka få fram ett besked om när det kan bli klart hur det skall bli. Det börjar nämligen enligt min mening bli hög tid för ett besked i ena eller andra riktningen. Det är viktigt för den kommunala planeringen över huvud taget. Kommunerna kan inte arbeta ur hand i mun härvidlag utan måste ha god tid på sig att mera i detalj förebereda verksamheten över hela den nya kommunala enheten. Men minst lika viktig är denna fråga ur de politiska partiernas synpunkt. Förberedelserna för ett val startar ju numera tidigt. De måste starta tidigt om man vill säkerställa ett brett medlemsinflytande över nomineringarna — och det försöker vi säkerställa åtminstone inom mitt parti. Vid den förra sammanläggningsgiven, som trädde i kraft 1971, förekom det faktiskt i en del fall, att de nya gränserna blev klara så sent att hela nomineringsprocessen i realiteten var över. En del av de nya kommunernas medlemmar hade alltså inte haft en chans att vara med och bestämma, vilka som skulle vara deras kandidater i valet. Det är enligt min mening en orimlig ordning, och så bör det absolut inte få bli en gång till. Jag kan inte se någon annan utväg om man inte kan få fram definitiva beslut om sammanläggningar inom den allra närmaste tiden, än att man måste bestämma sig för att skjuta på frågan för den här gången och i stället inrikta sig på en lösning i god tid inför valet 1976. Det svar jag fick av statsrådet innehåller i stort sett ingenting annat än en redogörelse för gällande lagstiftning, och det var således ut min synpunkt inte alls tillfredsställande. Om de definitiva beskeden skulle Nr 42 komma så sent som den 30 april 1973 blir det helt ogörligt för de Torsdagen den politiska partierna att på ett anständigt sätt klara av nomineringen. 16 mars 1972 Jag vill således allvarligt vädja till civilministern att se till att det blir RR klart redan i vår vilken kommunindelning som skall gälla fr.o.m. nästa Å"8 kommungränmandatperiod serna vid början av
Herr talman! Jag har svarat på den fråga som herr Fiskesjö reste, och den tidpunkt jag angav är den sista tidpunkten enligt lagen, när den här indelningen måste vara beslutad. Men självfallet hoppas vi, när det gäller de kommunsammanläggningar som skall vara beslutade innan dess, att vi skall ha framställningar om ändringar och liknande ting avklarade betydligt tidigare. Det är ju ingenting som säger att alla dessa beslut skall samlas upp till den här sista tidpunkten. Vi gick tidigt ut med en skrivelse från departementet till länsstyrelserna och talade om, att det var angeläget att framställningar om ändringar i kommunblocksindelningen kunde vara oss till handa senast vid årsskiftet 1971-1972. Jag vet att kommunerna har blivit underrättade om detta, och jag vet också att Svenska kommunförbundet har påpekat förhållandet för kommunerna. — Jag bedömer saken så att de framställningar vi har fått in skall vi hinna klara i så god tid att vi inte skall behöva avvakta den här sista tidpunkten som jag nämnde i mitt svar. När det gäller det förhållande som jag förstår herr Fiskesjö åberopade — kommunerna i Skåne — så är kommunsammanläggningen där delvis beroende av resultatet av behandlingen av det utredningsförslag som nu är ute på remiss rörande Malmös eventuella inträde i landstinget. Remisstiden utgår den 1 juli, och sedan avser vi att ta ställning från regeringens sida vid ett och samma tillfälle såväl till frågan om Malmös eventuella inträde i landstinget som till de kommunindelningsfrågor som är aktuella i det här området.
Herr talman! Jag ber att få tacka civilministern för det kompletterande svar som jag nu fick. Det gick ju långt mera i den riktning som jag önskade än vad det första svaret kunde antyda. Jag vill ytterligare understryka hur väldigt angeläget det är både ur kommunernas synpunkt och ur partiernas synpunkt att besluten — i vilken riktning de än går — kommer så tidigt som möjligt. Jag beklagar att det fortfarande råder så stor oklarhet om de framtida kommungränserna inom det område som jag kommer ifrån. Som läget nu är, ser det ut som om det bästa skulle vara att skjuta på det definitiva avgörandet till nästa sammanläggningstillfälle.
Herr talman! Jag kan bara säga att vad på departementet och regeringen ankommer, så har vi ju önskat skynda på dessa frågor för att kommunerna skulle få så lång tid som möjligt att förbereda sig för den sammanläggning som skall ske och för att också partierna skulle få 15 tillfälle att, som herr Fiskesjö underströk, förbereda sina val. Men vi har ju också haft att ta hänsyn till de önskemål beträffande remisstiderna som kommunerna i sin tur har anmält när det gäller utredningar av olika slag, och vi har velat bereda kommunerna möjligheter att fundera igenom en och annan fråga i detta sammanhang under den tid som de själva begärt.

Herr talman! Herr Gustavsson i Alvesta har frågat om jag — med anledning av de oklara förhållanden som råder beträffande beskattningen av ersättningen till fosterföräldrar — är beredd att medverka till att fosterbarnsutredningens arbete snarast slutförs och att förslag föreläggs riksdagen. Utredningen beräknas bli klar med sitt arbete i slutet av detta år. Enligt vad jag inhämtat kommer utredningen i sitt betänkande bl.a. att behandla de frågor som har samband med fosterlegan och dess uppdelning på lön och ersättning för omkostnader.
Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet fru Odhnoff för svaret.

Detta är mycket olyckligt, med hänsyn till att det redan nu i många områden möter svårigheter att få tillräckligt många fosterhem. När vi alltså vet att det föreligger ett så stort behov bör allt göras för att underlätta för barnavårdsombuden ute i länen att få denna fråga löst. Fosterbarnsutredningen har åberopats i olika sammanhang, bl.a. av finansministern vid ett tidigare tillfälle när vi diskuterade skattefrågan. Jag beklagar att denna utredning ännu inte är färdig med sitt arbete. Det är tre år sedan den tillsattes, och jag vågar säga att många människor väntar på utredningens betänkande, eftersom utredningen ju arbetar med frågor som berör eventuella förändringar av barnhemmen ute i regionerna, antalet platser osv. Nu säger statsrådet fru Odhnoff att utredningen räknar med att avge sitt betänkande i slutet av detta år. Jag hoppas att så verkligen blir fallet och att statsrådet sedan också medverkar till att förslag framläggs, så att vi får klara linjer för beskattningen av fosterlegan liksom även i de övriga frågor som togs upp i de motioner som låg till grund för utredningen. Eftersom jag själv arbetar inom detta område på landstingsplanet kan jag säga att den fråga som vi här diskuterar är mycket allvarlig.

Herr talman! Den första delen av herr Gustavssons i Alvesta anförande gällde beskattningen, och de frågorna har finansministern redan svarat på här i riksdagen. På riksskatteverket håller man nu på med förberedelserna för rekommendationer och riktlinjer på området, och enligt de uppgifter jag inhämtat kommer verket att inom de närmaste dagarna gå ut med sådana rekommendationer.

De svårigheterna får inte underskattas. Det är ett omfattande material utredningen bearbetar, man har bl.a. kartlagt kommunernas fosterbarnsvård, genomfört en enkät rörande fosterbarnen, företagit en intervjuundersökning med fosterföräldrar och genomfört en undersökning rörande barnhemsvården.

Herr talman! Jag knöt an till skattefrågan och sade att det var diskussionen om den som föranlett min fråga. Statsrådet säger själv i sitt svar att utredningen ”kommer — — — att behandla de frågor som har samband med fosterlegan och dess uppdelning på lön och ersättning för omkostnader”. Den uppdelningen måste man ha för att veta vilken del av fosterlegan som det skall betalas skatt på. Jag beklagade att utredningen inte är färdig. Jag är väl medveten om de svårigheter som möter en utredning av det här slaget. Men jag är också klart medveten om de svårigheter som både kommuner och landsting i dag har att anskaffa fosterhem, och det skulle vara olyckligt om diskussionen i skattefrågan ledde till att de blir ännu större. Jag vill bara poängtera att jag hoppas att även statsrådet är medveten om de svårigheter vi har.

Herr talman! Herr Jadestig har frågat justitieministern, om långvarig sjukdom och därav föranledd vård på institution enligt gällande rättsordning godtas som skäl för hyresvärd att vägra förlänga hyreskontrakt. hyresvärd att vägra förlänga hyreskon Enligt fastställd ärendefördelning ankommer det på mig att besvara frågan. I ett fall av den art som herr Jadestig har angett kan det bli fråga om tillämpning av en allmän regel i hyreslagen att besittningsskyddet för en bostadshyresgäst bryts, om det inte strider mot god sed i hyresförhållanden eller annars är obilligt mot hyresgästen att hyresförhållandet upphör. Enbart den omständigheten att hyresgästen är långvarigt sjuk och på grund därav borta från lägenheten är i och för sig inte av sådan beskaffenhet att den bör kunna leda till hyresförhållandets upplösning.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret. Sett ur allmänmänsklig synpunkt är bostaden en väsentlig förutsättning för en människas självkänsla och värdighet. En bostad betyder också mycket för en människas identitet. Jag har här framför mig ett konkret ärende som aktualiserat frågan, och jag har haft mycket svårt att acceptera att långtidsvård är liktydig med varaktig institutionsvård och att man av den anledningen skulle vara tvingad att lämna ifrån sig sin bostad och realisera sitt bohag. För människor som är orienterade till tid och rum och har obruten intelligens har naturligtvis den egna bostaden ett mycket stort värde, inte minst ur rehabiliteringssynpunkt. För den långtidssjuke kan det i hög grad gälla att leva och inte enbart att existera i väntan på slutet. Det ärende som är det konkreta underlaget för min fråga har nu överklagats och skall sålunda prövas i högre rätt. Jag finner andan i statsrådets svar mycket positiv. Detta och svarets klarhet ger mig en förhoppning att det ärende som legat till grund för frågan verkligen skall få en positiv behandling. Jag ber ännu en gång att få tacka för svaret.

Herr talman! Herr Nelander har frågat mig, vilka åtgärder jag avser att vidta för att religionsundervisningen i grundskolan skall få den tid som föreskrivs i läroplanen. Vidare har herr Hedin frågat mig, vilka åtgärder jag ämnar vidta för att garantera att kristendomsoch religionsundervisningen i grundskolan får det utrymme som förutsätts i gällande läroplaner. Jag besvarar frågorna i ett sammanhang. I grundskolan finns numera möjlighet att anordna undervisningen i orienteringsämnen antingen ämnesvis eller som samlad undervisning. I det senare fallet skall den sammanlagda undervisningstiden fördelas mellan de olika ämnena i huvudsak enligt vissa i timplanebestämmelserna angivna ramar. Skolöverstyrelsen har under hösten 1972 redovisat resultaten av en undersökning om religionskunskapsämnet, varav bl.a. framgår att brist på läromedel eller brister i läromedlen i viss utsträckning orsakat att ämnet på mellanstadiet inte tilldelats den avsedda tiden. Överstyrelsen har därför erinrat skolorna om angelägenheten av att sådana läroböcker, vilka endast delvis täcker religionskunskapen, kompletteras. Jag anser det mot denna bakgrund för dagen inte erforderligt med några ytterligare åtgärder.

Herr talman! Den undersökning som skolöverstyrelsen företog i början av fjolåret och som redovisades först vid slutet av 1971 angående religionskunskapsämnets ställning i grundskolan var enligt min bedömning ett allvarligt memento för alla som vill värna om detta ämne i skolan och då, som det här främst gäller, grundskolan. Undersökningen berörde årskurserna 1, 4 och 7 under fjolåret. När den nya läroplanen för grundskolan, Lgr 69, behandlades av riksdagen 1968, var det många av oss som undrade hur den nya integreringen skulle verka på de olika ämnena, och om dessa vart för sig skulle få den avmätta tiden. Inga ändringar skulle ju ske genom integreringen, sades det. Vad beträffar kristendomsämnet skulle enligt skolöverstyrelsen och departementschefen detta ämne i grundskolan få 17 veckotimmar eller samma timtal som gällde i den tidigare läroplanen. Också i årskurs 9 får enligt Lgr 69 numera alla linjer undervisning i ämnet. Enligt undersökningen har 38 procent av lärarna ansett att det på mellanstadiet inte är möjligt att tilldela religionskunskapsämnet den tid som läroplanen föreskriver. Detta är naturligtvis ett nedslående resultat och kan under inga förhållanden vara riktigt eller godtagbart. Skolöverstyrelsen har i Aktuellt nr 30 redovisat att 86 procent av lärarna som orsak angett brist på läromedel och brister i läromedlen. Själv menar skolöverstyrelsen att orsaken delvis kan vara att vissa skolor använder s.k. orienteringsämnesböcker, som inte alls eller inte helt täcker ämnet religionskunskap. För närmare ett år sedan påtalade jag ett sådant fall i en interpellation till utbildningsministern, som svarade att rättelse var på väg. Nu har visserligen ett helt år förflutit sedan undersökningen gjordes, men jag håller fast vid att en sådan avvikelse från det fastställda timantalet för religionskunskapsämnet inte kan tillåtas, utan att rättelse måste ske. I utbildningsministerns svar, som jag tackar för, heter det bl.a. att överstyrelsen erinrat skolorna om angelägenheten av att sådana läroböcker som endast delvis täcker religionskunskapen kompletteras. Om sådana i detta avseende bristfälliga läroböcker används, måste de enligt min mening kompletteras med ämnesbundet material i religionskunskap. Detta måste skolöverstyrelsen nogsamt bevaka. Det förefaller ju också vara avsikten. Mångas blickar är i dag riktade på vår grundskola. Krav finns på en större betoning av kristendomsämnet och inrättande av alternativa kristna skolor. Själv anser jag att vi skall göra vår grundskola, vars målsättning och läroböcker vi har godtagit och som skall stå öppen för alla, så bra som det över huvud taget är möjligt. Endast då är det möjligt att möta kraven på särskilda alternativa skolor vid sidan av den allmänna grundskolan.

Herr talman! Jag har tagit upp denna fråga på grund av att det är så många i vårt land som liksom jag anser att kristendomsoch religionskunskapsundervisningen i grundskolan är utomordentligt angelägen. En rätt bedriven undervisning kan innebära något av en fostran till respekt för de etiska och kristna normer som måste finnas i ett rättssamhälle. Kristendomsundervisningen är också en angelägen kulturfråga i den meningen att kunskap om Bibeln är nödvändig för att man skall kunna förstå en stor del av både äldre och modern litteratur och konst. Jag delar helt den uppfattning som herr Nelander har framfört i anledning av den utredning som har skett inom skolöverstyrelsen och som redovisas i det nummer av Aktuellt från skolöverstyrelsen vilket kom från trycket på nyåret. Utöver de brister som statsrådet här pekar på finns bland de problem som utredningen belyser svårigheterna att till eleverna på högstadiet förmedla abstrakt livsåskådningsstoff. Undersökningen har klart visat, säger man, att dessa svårigheter huvudsakligen gäller de obehöriga lärarna. Där tillkommer alltså ytterligare en väsentlig brist, nämligen bristen på behöriga lärare. Nu tror man visserligen att det skall bli bättre, därför att behöriga lärare utexamineras från lärarhögskolan. Vi får väl hoppas att så blir fallet. Men jag tycker att det är anmärkningsvärt att man inte har kunnat få fram tillräckligt med läromedel och inte heller tillräckligt med behöriga lärare. Jag ifrågasätter om man inte skall överväga att gå tillbaka till ämnesvis undervisning för att bättre tillgodose detta ämne. Det är väl för tidigt att i dag säga någonting, men om utvecklingen inte skulle ge anledning till förhoppningar, tycker jag att man bör överväga en sådan sak. Alla som var tveksamma när vi beslöt om den integrerade undervisningen har i dag delvis fått rätt. Det utlovades både här i riksdagen och i andra sammanhang att det inte skulle bli någon förändring till det sämre och att kravet på undervisningens innehåll skulle tillgodoses. Det har tyvärr inte gått såsom det utlovades.
Herr talman! Det föreligger i denna fråga inga delade meningar i sak. Jag vill bara understryka att skolöverstyrelsen har gjort en mycket snabb uppföljning av hur den integrerade undervisningen fungerar. Man har konstaterat vissa brister när det gäller ämnet religionskunskap och man har omedelbart för skolorna klargjort bestämmelsernas innehåll och understrukit nödvändigheten av att de följs. Jag kan, eftersom frågan om undervisningsmaterialet kommit upp, såsom en positiv faktor ytterligare meddela att inom det s.k. UMReprojektet f. n. utarbetas undervisningsmaterial i religionskunskap just för mellanstadiet. Detta projekt är anknutet till lärarhögskolan i Stockholm, och jag tror att även detta projekt skall kunna underlätta för lärarna att förverkliga de intentioner vi har på denna punkt.

Herr talman! Jag delar helt den principiella uppfattning som fröken Eliasson ger uttryck åt, och jag vill bara i min replik komplettera mitt första svar med att nämna något om det könsrollsprojekt som skolöverstyrelsen startade hösten 1970. Det här projektet skall i en första etapp pågå under tre år och ha till uppgift att följa upp läroplanernas intentioner i fråga om könsrollerna. Jag kan nämna att man för det första gör en källoch litteraturgenomgång i de flesta ämnen. För det andra gör man attitydundersökningar hos elever, föräldrar och lärare. Vissa av de undersökningarna är för övrigt redan gjorda. För det tredje har man i gång undervisningsförsök och annat utvecklingsoch forskningsarbete, bl.a. ett undervisningsförsök, där man följer upp effekten av just pryo-valet. För det fjärde är projektet en integrerad del i läroplansoch kursplanearbetet och även i läromedelsutvecklingen. För det femte är det en viktig del i lärarutbildningen, och beträffande fortbildningen finns ett mycket fruktbärande samarbete mellan könsrollsprojektet och SÖ:s personal och de olika enheterna sedan flera år. Jag vill också nämna att när det gäller den syo-utbildning som riksdagen i våras beslutade om har man i projektet hårt tryckt på att ta upp könsrollsfrågan. För det sjätte ingår i projektet självklart studieoch Nr 42 yrkesorienteringen och för det sjunde återfinns det också i den ständiga Torsdagen den kontakt — och konferensverksamhet, som skolöverstyrelsen och andra 16 mars 1972 utbildningsmyndigheter bedriver.

Herr talman! Jag hälsar med tillfredsställelse utbildningsministerns uppgifter om det fortsatta arbetet på det här området. Men man bör också ta upp frågorna i ett något vidare sammanhang. För att åstadkomma en radikal förändring måste man kanske vid en kommande läroplansrevision — jag är medveten om att en sådan alls inte är aktuell för närvarande — titta på kursoch timplaner också från de framförda synpunkterna. Borde man inte genom att t.ex. införa ett ämne som teknik på det obligatoriska schemat kunna motverka flickornas tendens att söka sig bort från de teknisk-naturvetenskapliga linjerna? Jag vill också peka på en annan sida, nämligen den bristande balansen mellan teori och praktik i undervisningen. Kan man inte också där åstadkomma förbättringar, som kan bidra till ett mindre könsbundet val?

Herr talman! Herr Westberg i Ljusdal har frågat mig, om jag finner det tillfredsställande att läromedel, som av skolöverstyrelsen bedömts som olämpligt, genom beslut av lokal skolmyndighet ändå kan användas i skolan. Enligt gällande bestämmelser granskar läroboksnämnden endast vissa läromedel som används i skolan. Frågan om granskning behandlas i läromedelsutredningens nyligen avgivna betänkande. Detta remissbehandlas för närvarande. Skolöverstyrelsen har enligt sin instruktion både möjlighet och skyldighet att ge upplysningar och råd i olika pedagogiska frågor. Beslut om t.ex. inköp eller förhyrning av vissa läromedel fattas av de lokala skolmyndigheterna. Enligt min mening bör denna princip alltjämt gälla.

Herr talman! Jag ber att få tacka utbildningsministern för svaret på min fråga. 2å Frågan om läromedelsgranskningen är inte tillfredsställande löst i vårt land. Det framgår redan därav att den varit föremål för utredning och att vi så småningom har att vänta förslag till nyordning på området. Men redan nu sker en central granskning av vissa läromedel, nämligen läroböckerna. Någon full lokal bestämmanderätt föreligger ingalunda för närvarande. Den lokala skolmyndigheten har att välja bland de böcker som funnit nåd hos läroboksnämnden och förts upp på dess förteckning över läroböcker och som därmed rekommenderas till användning i skolan. För att detta skall ske måste boken i fråga följa gällande läroplaner och anvisningar i anslutning till dessa. Men när det sedan gäller övriga läromedel, läromedel med i många fall mycket större genomslagskraft, t.ex. film, är fältet mera fritt. Det måste emellertid vara ett intresse för skolans högsta myndighet att vaka över att samtliga läromedel följer gällande läroplaner och fastställda anvisningar. Om så inte sker måste SÖ ha rätt att säga ifrån. När så sker att skolöverstyrelsen finner t.ex. en film eller en filmserie olämplig för visning borde det enligt min mening vara självklart att läromedlet inte kommer till användning i skolan. I vad gäller film och TV är det ju klart för alla att det är särskilt viktigt att man följer läroplaner och gällande anvisningar. Man kan inte bortse ifrån detta mediums unika karaktär. Det är svårt att värja sig för det budskap som filmen meddelar. Det ligger annorlunda till med böcker och stillbilder. Därför tycker jag att det borde vara särskilt angeläget att de här läromedlen granskades. Det är alltså två principer det här är fråga om, dels att granskningen borde spridas över ett vidare område, dels vilken roll skolöverstyrelsen har i sammanhanget. Jag har inte fått något direkt svar på min fråga huruvida utbildningsministern är nöjd med och tycker att det är tillfredsställande att, när skolöverstyrelsen säger ifrån att ett visst läromedel är olämpligt, man ändå kan visa det ute i skolorna. Kan det vara en tillfredsställande ordning? Jag kan inte finna det.
Herr talman! Det är riktigt som herr Westberg påpekade att läromedelsutredningens förslag är framlagt. Det remissbehandlas för närvarande, och inom en inte alltför avlägsen framtid får vi troligtvis tillfälle att på bred front diskutera de här problemen. Jag tror inte att herr Westberg vid närmare eftertanke önskar ett system, där läraren inte skall kunna använda något material utan att detta varit föremål för central granskning och godkännande; det skulle skapa en olidlig situation för lärarna med en sådan oerhörd kontroll. Om det däremot finns ett material som väckt sådan uppmärksamhet att skolöverstyrelsen haft anledning att om detta göra ett särskilt uttalande, då är man naturligtvis i en något annorlunda situation.

För min del menar jag att man måste fästa mycket stort avseende vid när SÖ yttrar sig och gör uttalanden i frågor av denna art.
Herr talman! Jag ber att få tacka för detta sista uttalande av utbildningsministern. Det visar att avståndet mellan oss inte är alltför långt. Han tycker också att när skolöverstyrelsen verkligen säger ifrån — det gör den mycket sällan — att ett läromedel är olämpligt, bör man ute i skolkommunerna fästa mycket stort avseende vid detta. Jag tycker också att det bör vara på det sättet att man helst inte bör medge användning av sådana läromedel. Vidare delar jag den uppfattningen att man inte kan tänka sig granskning beträffande allt som skall komma till användning i skolan.

Herr talman! Reservationen 1 till utskottets betänkande är en konsekvens av den ståndpunkt som folkpartiet intog när riksdagen tidigare i år behandlade frågan rörande omorganisationen av polisväsendets distriktsindelning. Reservationen innebär att reservanterna tar avstånd från utskottets positiva omnämnande av det beslut som riksdagen den gången fattade och som folkpartiet motsatte sig. Jag yrkar alltså, herr talman, bifall till reservationen 1 av herr Westberg i Ljusdal och mig.
Herr talman! Herr Ernulf och herr Westberg i Ljusdal har inte kunnat ansluta sig till utskottets uttalande under denna punkt i dess helhet under åberopande av ett tidigare ståndpunktstagande i fråga om den lokala polisdistriktsorganisationen.

Det hade därför varit glädjande om folkpartiet efter moget övervägande kunnat komma fram till en något konsekventare inställning i detta fall. Jag ber, herr talman, att få yrka bifall till utskottets betänkande i dess helhet.
Herr talman! Jag kan inte vitsorda riktigheten av fröken Bergegrens beskrivning av folkpartiets ståndpunktstagande i frågan om polisväsendets distriktsorganisation, men jag har ingen anledning att nu ta upp en debatt härom. Det finns ju riksdagshandlingar som utvisar vad som förekommit.

Herr talman! Jag har även i år motionerat om inköp av polisbåtar i enlighet med rikspolisstyrelsens äskanden. Motiveringen för inköp av två båtar i år är stark, och den är återgiven i såväl motionen som utskottsbetänkandet. Även utskottet anser att en ökning av sjöpolisverksamheten är starkt motiverad men säger att medel saknas i det kommande årets budget. Jag har anslutit mig till utskottets skrivning och har inte reserverat mig mot denna, men jag vill ändå peka på det alternativ som tas upp i motionen, nämligen möjligheten till omdisponering av någon båt till ett område där behovet är stort och där polisbåt saknas. Sådana områden är bl.a. östgötaskärgården och Tjusts skärgård i norra Kalmar län. Redan förra året skrev utskottet att tillfälliga lokala behov i viss utsträckning bör kunna tillgodoses genom omdisponering av båtar. Någon sådan omdisponering har inte skett hittills, och det kan givetvis ha sin orsak i att ingen akut situation inträffat. Under semestertiden i juli månad har emellertid behov härav funnits med hänsyn till den mängd av fritidsbåtar som trafikerar dessa farvatten. Jag hoppas därför att någon polisbåtsövervakning skall kunna bedrivas genom överföring från exempelvis Stockholmsområdet till Östergötland under juli månad i år. Det kan kanske till en början räcka med enstaka dagar. Huvudsaken är att folket i området får klart för sig att övervakning förekommer. En sådan verkar ju i preventiv riktning och är betydelsefull ur många synpunkter. Den skulle också överensstämma väl med utskottets skrivning. Herr talman! Jag har inget yrkande under denna punkt.

Herr talman! Den motion som vårt parti har väckt i anslutning till bilaga 4 till propositionen 1 år 1972, om anslag till polisväsendet m.m., liksom min reservation till justitieutskottets betänkande nr 4 handlar om anslaget till den s.k. särskilda polisverksamheten. Om jag använder förkortningen SÄPO, så vet alla vad det handlar om. I vpk:s partimotion 907 framhålles att man på goda grunder misstänker att den politiska åsiktsregistreringen fortsätter trots alla försäkringar om motsatsen. Det finns mycket klara indicier för att det förhåller sig på det sättet. Jag anser att ett av dessa indicier är att SÄPO under budgetåret 1970 73 beräknas till ca 41 miljoner kronor. Motiveringen för detta är automatiska kostnadsstegringar, men jag kan inte finna att den förklaringen är tillfredsställande. Ingen vill väl förneka att den politiska åsiktsregistreringen och hela den apparat som har byggts upp för att övervaka människor med vänstersympatier var — och förmodligen också är — av mycket stort format och att detta snokande kring kommunister, radikala socialdemokrater och andra som kunnat misstänkas för socialistiska åsikter måste ha kostat mycket pengar. Om det nu verkligen vore så att den politiska åsiktsregistreringen skulle ha upphört, borde SÄPO ha kunnat banta ner sin stat på ett ganska radikalt sätt, långt mer än vad som motsvaras av de automatiska kostnadsstegringarna. Så har inte skett, utan trots att det uppges att en mycket stor verksamhet inom SÄPO:s ram har lagts ner avspeglar sig inte detta på något sätt när det gäller SÄPO:s medelsförbrukning. Jag skulle tro att flera än vi kommunister drar den enda naturliga slutsatsen av det, nämligen att den politiska åsiktsregistreringen fortsätter. Det finns emellertid också andra påtagliga fakta som stöder våra misstankar än säkerhetspolisens ökade anslag. Enligt den s.k. personalkungörelsen av den 13 juni 1969 får anteckning inte göras enbart av det skälet att någon genom tillhörighet till politisk organisation eller på annat sätt givit uttryck för politisk uppfattning. Men i januari i år avslöjades det att SÄPO gjort en personundersökning och registrerat en medborgare som säkerhetsrisk just på grund av det som alltså inte skulle få ske, nämligen för tillhörighet till politisk organisation och för att personen i fråga uttryckt en politisk uppfattning. Detta skulle ha skett 1970, alltså efter det att kungörelsen utfärdades. Det handlade som bekant om en kvinnlig anställd i luftfartsverket, som varit medlem i Vänsterns ungdomsförbund och deltagit i valarbete inför 1970 års val. Hon råkade säga att Sverige är kapitalistiskt styrt, och det rapporterades av en av SÄPO:s tjallare. Denna kvinna klassades som säkerhetsrisk, men inte nog med det. I oktober 1970 bestämde sig rikspolisstyrelsen för att sända över SÄPO:s uppgifter till luftfartsverket. Det skulle enligt uppgifter från en regeringen närstående tidning ha skett efter beslut vid ett s.k. plenarsammanträde, där representanter för socialdemokrater och de borgerliga deltog. De praktiska verkningarna av detta var ju dels att en person som stämplats som säkerhetsrisk skuffades undan från ordinarie arbetsuppgifter, dels att hon blev behandlad på ett sådant sätt att hon började undra och själv dra vissa slutsatser. Fallet drogs fram i rampljuset därför att en avdelningsdirektör i luftfartsverket hade kännedom om det som skett. Han tyckte att det var en upprörande behandling av en arbetstagare och JO-anmälde både rikspolisstyrelsen och det egna verket för att en människa så lättvindigt kunde stämplas som säkerhetsrisk. På luftfartsverket blev man naturligtvis lika illa berörd som man förmodligen blev inom SÄPO:s ledning. Man försökte därför sätta hemligstämpel på ärendet, vilket inte gick så bra den här gången. Det märkliga i sammanhanget är alltså inte bara att SÄPO:s åsiktsregistrering pågår, trots alla försäkringar, utan också att SÄPO lämnar ut uppgifter på detta lättvindiga sätt, uppgifter som också slår ihjäl försäkringarna om att åsiktsregistreringen har upphört. Det här fallet blev alltså känt och offentliggjort därför att det råkade finnas en man på det verk där kvinnan arbetade som anmälde företeelsen till JO. Men det var den här gången. Måste man inte fråga sig hur många gånger liknande saker sker utan att lyftas upp till offentlig diskussion? Det finns ju inte alltid en chef som har tillfälle och vilja att reagera, utan man har väl all anledning till förmodandet att händelser av det här slaget nu lika väl som tidigare äger rum utan att de kommer vare sig till offentlighetens eller till den misstänktes kännedom. Om man är mild i ordvalet kan man väl säga att händelser av det här slaget allvarligt rubbar tilltron till försäkringarna om att den politiska åsiktsregistreringen skulle ha upphört. Det är inte heller så länge sedan säkerhetspolisen gjorde sig löjlig i hela svenska folkets ögon, när den backade upp Dagens Nyheter och Expressen i deras försök att piska upp en ny spionpsykos genom att utmåla ett sovjetiskt bilföretag enbart som en täckmantel för spioneri. Man inte bara slungade ut bisarra och ärekränkande beskyllningar mot firman i fråga, utan man skandaliserade också svenska arbetare och tjänstemän på ett grymt, brutalt och oanständigt sätt. Den skandalhistorien backades direkt och indirekt upp av representanter för SÄPO, som lät påskina att uppgifterna ägde sin riktighet och redogjorde för hur mycken tid och energi man ägnat åt att bevaka bilfirman och dess anställda. Huvudkontoret i Stockholm kallades spioncentralen i de feta rubrikerna, och filialen i min egen hemstad Luleå fick heta den nordligaste spionfilialen. Filialens chef — som f. ö. förgäves har bett SÄPO om att bli rentvådd från fula misstankar — kallades i pressen för ”chefen för spionfilialen”. Men SÄPO rentvår som bekant inte folk. SÄPO backade upp denna reaktionära soppa till dess att justitieministern själv blev tvungen att ta avstånd från den fantastiska historien. Så fungerar alltså SÄPO än i denna dag. Ingen skall ju tro att man har någon minutiös bevakning av de engelska, amerikanska eller västtyska bilföretagen. Det passar inte in i ritningarna. SÄPO är lika enögd när det gäller den åsiktsregistrering som av allt att döma fortfarande pågår. Det som skett är att man har fått någonting som heter personalkungörelsen från 1969 och att man tydligen är i färd med att lagra säkerhetsriskerna enligt ett datamaskinsystem. Allt tyder på att till säkerhetsriskerna räknas — nu som tidigare — inte folk med högervridna åsikter utan framför allt människor med s.k. vänsterradikala idéer. Att SÄPO har skaffat sig en ny teknik är en sak som inte ändrar på detta förhållande. Viktigare vore att ändra på säkerhetspolisens ledning. Dess folk har under många år haft vänstern som sin fiende och sett säkerhetsrisker i alla som tänker socialistiskt eller vill omstörta samhället som det brukar heta, och det vill ju bl.a. vi kommunister. Vi vill störta det kapitalistiska samhället och skapa ett bättre, ett socialistiskt samhälle. SÄPO har sett som sin uppgift att slå vakt om det bestående kapitalistiska samhället, och därför betraktar man socialistiskt tänkande människor som säkerhetsrisker. Till säkerhetsriskerna hör — enligt SÄPO:s uppfattning — inte högerextremister av olika sorter, dit hör inte nynazister och de som är hypnotiserade av den amerikanska herrefolksmentaliteten. Nej, till säkerhetsriskerna hör enligt detta synsätt exempelvis en 2S-årig tjej på luftfartsverket som har varit med i VUF och anser att Sverige är kapitalistiskt styrt. Till det SÄPO räknar som säkerhetsrisker hör naturligtvis också radikala arbetare som prenumererar på en kommunistisk tidning och uttalar antikapitalistiska idéer. Man har ju sett groteska exempel på hur socialistiskt tänkande arbetare har diskvalificerats från att kärra cement vid det enklaste försvarsarbete, inte minst i mitt eget län, medan USA-frälsta officerare med Svenska Dagbladet i fickan står höjda över varje misstanke. Så fungerar SÄPO fortfarande — allt tyder på detta. Det är mot den bakgrunden som vänsterpartiet kommunisterna även till årets riksdag tar upp SÄPO:s verksamhet på detta sätt och i detta sammanhang. Visst har det talats om att åsiktsregistreringen har upphört, men konkreta exempel som bl.a. det jag här har påvisat, bekräftar att deklarationerna inte stämmer med verkligheten. Det har också talats om en storstädning i SÄPO:s register, men man har inte gett någon ordentlig redovisning över denna ”storstädning”. Det kan ju exempelvis gå till så att de gamla registerkorten städas bort, men att uppgifterna finns kvar och bevaras på mikrofilm eller data. Den betryggande kontrollen för att åsiktsregistren förstörs saknas, och vi anser som sagt att det finns tydliga tecken som bekräftar att den politiska åsiktsregistreringen fortsätter. Mot den bakgrunden ber jag, herr talman, att få yrka bifall till reservationen 2 vid punkten 5: ” Särskild polisverksamhet”.

Herr talman! Det var ett utförligt inlägg som herr Lövenborg gjorde med synpunkter som utskottet egentligen inte har fått någon redovisning av. Likafullt får man väl säga att vi inte är främmande för att dessa synpunkter hävdas av herr Lövenborgs parti. Herr Lövenborg kom med insinuationer om att personalkontrollkungörelsen inte skulle följas, och det tycker jag är mycket allvarligt. Som stöd för ett sådant påstående använder herr Lövenborg sig av ett konkret fall, som han utförligt relaterar inför kammaren. Detta fall är föremål för JO:s prövning, och JO har ännu inte avgivit något yttrande. Då anser jag att det inte är i sin ordning att man tar en anmälan som utgångspunkt för att göra ett påstående om att det förekommit felaktigheter. Man bör vänta tills man får höra vad JO säger i ärendet. Herr Lövenborg säger att bara den omständigheten att SÄPO ständigt kräver ökad medelstilldelning skulle tala för att man fortsätter med åsiktsregistreringen trots att det finns förbud mot det. Men är det inte i stället så, att just för att man nu har bestämt sig för att slopa åsiktsregistrering måste SÄPO använda ökade resurser för spaningen, eftersom man inte längre har ett register som stöd för sin verksamhet? Enbart den omständigheten att registren har upphört måste, såvitt jag förstår, leda till ökade personella krav på SÄPO:s verksamhet. Beträffande åsiktsregistret menar herr Lövenborg att detta inte har förstörts och att här inte föreligger betryggande kontroll. Då gör herr Lövenborg sig skyldig till ytterligare en insinuation, nämligen att den lekmannastyrelse med representanter för riksdagen som finns i rikspolisstyrelsen inte skulle fylla någon funktion, inte skulle vara att lita på. Det är utomordentligt allvarligt. Jag vill fråga herr Lövenborg ett par saker. Anser herr Lövenborg att det fortfarande i vår brottsbalk bör finnas straff för brott mot rikets säkerhet? Skall vi ha den bestämmelsen kvar? I så fall måste vi väl också ha möjlighet att bedriva spaning och göra utredning för att komma på försök till sådan brottslig verksamhet? För min personliga del menar jag att det är helt klart att tillhörighet till en politisk organisation inte i sig skall leda till registrering. Men det kan inte heller få vara så att tillhörighet till en politisk organisation innebär fribrev, så att man inte blir registrerad. Det enda som är väsentligt är ju den misstanke man kan ha mot vederbörande för sådan här brottslig verksamhet.

Med detta, herr talman, vill jag yrka bifall till utskottets hemställan under denna punkt.

Herr talman! Parlamentarisk kontroll utan representation för den svenska vänstern, exempelvis för mitt eget parti, finns det all anledning att betrakta med en smula misstro, fru Kristensson. Jag har läst den personalkontrollkungörelse som fru Kristensson åberopar — jag gjorde det så sent som i går. Där står naturligtvis att anteckning icke får göras enbart av det skälet att någon genom tillhörighet till organisation eller på annat sätt givit uttryck för en politisk uppfattning. Det har också getts många försäkringar om att den politiska åsiktsregistreringen har upphört. Personalkontrollkungörelsen kom till efter allt rabalder som varit sedan det blev klart för svenska folket att SÄPO hade, inte ett förbrytarregister utan ett åsiktsregister. Man kan naturligtvis också säga att det fall jag åberopade ligger under utredning, och man kan säga att det var ett olycksfall i arbetet, men jag tycker inte ni skall begära att man skall tro på det. Personalkontrollkungörelsens formulering, herr talman, vill jag karakterisera som en kautschukparagraf. Den utesluter ju inte registrerande av folk som är aktivt verkande för en politisk ståndpunkt. Det står alltså: ”Anteckning — — — får icke göras enbart av det skälet att någon genom tillhörighet till organisation eller på annat sätt givit uttryck för politisk uppfattning.” Men det står ju ingenting om vilka skäl i övrigt som krävs för att anteckning skall kunna göras i detta register. Räcker det t.ex. med att man gärna åker till Sovjetunionen eller något annat socialistiskt land på semester, om man nu föredrar Svarta havets rena vatten framför Mallorcas nedsmutsade? Eller räcker det kanske om man har goda vänner av utländsk nationalitet? För den här stackars flickan som jag tidigare nämnde var det tydligen graverande att hon umgicks med en desertör från USA — en man som på detta sätt protesterat mot USA:s smutsiga utrotningskrig. Vad är det egentligen som behövs för att komplettera uttrycket ”enbart”? Det tycker jag är i dimma dolt.

Vi låter oss inte nöja enbart med misstankar. Vi försöker analysera vederbörande för att slå fast det ena eller det andra. Så säger alltså SÄPO-chefen mycket öppet i en intervju i vad man får förmoda är hans livoch husorgan, Svenska Dagbladet, som ju tillhör de samhällsbevarande krafterna. Men hur skall man tolka ett sådant uttalande? Det är enkelt för Holmér att stoppa in mig i SÄPO:s fack. Det behövs inga utredningar, det behövs inget jobb från SÄPO:s sida, eftersom jag liksom andra kommunister på en gång klart vill deklarera att vi är för att omstörta det nuvarande kapitalistiska samhället. Jag ägnar mig åt den verksamheten, men fördenskull har jag ingen tanke på att skada mitt eget land. Är jag då en säkerhetsrisk? Vi vill också gärna deklarera att vi är för beivrande och förebyggande av brott mot rikets säkerhet. Vad vi vänder oss emot är att socialistiskt tänkande — vilket vi tycker har goda grunder — jämställs med brott eller förberedelse till brott.

Herr talman! Bara ett par ord om den anslagsökning som begäres. Jag föreställer mig att herr Lövenborg har fått en redogörelse för den frågan i utskottet, men det bör ändå sägas ut här att den ökning som begäres hänför sig helt till automatiska utgiftsstegringar. Det räcker att nämna att i hela budgeten för polisverksamheten uppgår den automatiska anslagsökningen till 20,8 procent. Detta skall jämföras med den totala ökning för SÄPO som föreslås, nämligen 18,1 procent. Även om herr Lövenborg tycker illa om den verksamhet som säkerhetspolisen bedriver, kan vi väl inte förmena de människor som är anställda där att få samma löneförhöjningar som Övriga statstjänstemän får. Det är alltså den enkla förklaringen till den ökning som ligger här i årets budget. Jag skall sedan inte gå in på de enskilda fallen. Som fru Kristensson har sagt är det ena fallet föremål för JO:s prövning, och vi får väl avvakta vad JO säger. Men jag vill försäkra herr Lövenborg att det är min bestämda strävan att se till att personalkungörelsens bestämmelser tillämpas i den mening som är avsedd. Jag har vid flera tillfällen haft ingående överläggningar med rikspolischefen och chefen för säkerhetspolisen och fått deras försäkringar att utgallringen och övergången till ett nytt system skall ske på så sätt att man inte i fortsättningen skall ha några anteckningar som innebär åsiktsregistrering. Det har spekulerats av fru Kristensson och herr Lövenborg om varför man inte kan minska anslaget när man nu inte skall ha åsiktsregistrering. Men anledningen kan ju vara, fru Kristensson och herr Lövenborg, att den tid som man inom säkerhetspolisen tidigare har satt till för att anteckna människor därför att de har tillhört ett visst politiskt parti kanske inte har varit så förfärligt omfattande.

Herr talman! Jag glömde att fru Kristensson frågade mig om vi inte anser att man skall försöka förebygga brott, stoppa kriminell verksamhet eller hur hon nu uttryckte sig. Jo, det vill jag klart deklarera. Vi kommunister har inte dåligt samvete. Vår klinga är blank och vårt samvete är rent. Men det finns ju andra krafter som har anledning att skämmas för det förflutna. De stora spionerna är ju inte vårt folk, utan det är folk som har befunnit sig bland andra politiska konstellationer, bland dem som väl framför allt bör kunna karakteriseras som samhällsbevarande. Wennerström var ju inte vår man. De som har möjlighet att sälja landet till främmande makt är sannerligen inte de radikala arbetarna. De vet ingenting om spioneri, de rör sig inte i militära kretsar. Det de vill är ju att förändra sitt eget land i socialistisk riktning, och det är inte något som är skadligt för vår egen nation, utan det är tvärtom ur min synpunkt sett en mycket nyttig ambition. Vad jag hela tiden här har menat är att allt tyder på att vårt eget reaktionära SÄPO, om jag så får uttrycka mig, har en annan mening. Socialistiska åsikter är misstänkta och registreras som en säkerhetsrisk. Det är därför vi kräver inte ett upphörande av spionjakten, fru Kristensson, ty den betraktar vi som helt OK, utan ett upphörande av den politiska registreringen och fullständiga garantier för att den har upphört och att registren har förstörts.

Herr talman! Punkten 7 i justitieutskottets betänkande handlar om polisen och om polisens möjligheter att fullgöra sina uppgifter. Jag tror mig kunna säga att det inte finns någon i justitieutskottet som inte anser att brottsutvecklingen inger oro och att alla åtgärder därför måste vidtas för att om möjligt åstadkomma en positiv utveckling. De meningskiljaktigheter som förelegat i utskottet och som framgår av de reservationer som är fogade till utskottets betänkande får därför närmast betraktas som uttryck för olika uppfattningar rörande den prioritering som skall göras i detta hänseende. När det gäller brottsutvecklingen talar den tillgängliga statistiken om för oss i klara siffror hur oroande situationen är. Jag noterar här att mellan åren 1956 och 1968 har antalet anmälda brottsbalksbrott mer än fördubblats, och utvecklingen därefter — möjligen med undantag för 1969, då särskilda polisiära insatser gjordes mot narkotikabrottsligheten — har varit än mera skrämmande. Under 1970 ökade brottsbalksbrotten med 17,9 procent jämfört med 1969, och 1971 utgjorde ökningen 10,1 procent. Speciellt allvarligt är att utvecklingen har varit mest ogynnsam när det gäller de grova tillgreppsbrotten, och den allt större användningen av skjutvapen i samband med rån inger också stor oro. Jag kan nämna att under 1971 ökade antalet rån där skjutvapen kom till användning med 35,5 procent, bankrånen med 24,2 procent, postrånen med 29 och butiksrånen med 21,6 procent. Om vi sedan ser på de allra senaste siffrorna, som givetvis ännu så länge är preliminära, och jämför januari månad i år med samma månad förra året, så finner vi att t.ex. inbrottsstölderna har stigit med i det närmaste 8 procent och inbrottsstölderna i bostadslägenheter och villor med över 16 procent. Rånen ökade ytterligare med 13,3 procent och rån där man använt skjutvapen ökade med 36,4 procent. Kassaskåpsstölderna ökade med 47,5 procent och antalet bedrägerier mot postverket med 33,1 procent. Man kan givetvis bli immun mot sådana siffror, men de människor som upplever denna utveckling i det dagliga livet tror jag ändå känner att det är mycket otillfredsställande att utvecklingen har fått fortgå så pass länge som fallet varit utan att man verkligen har vidtagit effektiva åtgärder för att råda bot på missförhållandena. Utvecklingen har varit negativ i hela landet. Därför skall man väl inte koncentrera intresset enbart till storstadsområdena, även om givetvis just våra storstäder — och kanske speciellt Stockholm — är i ett särskilt bekymmersamt läge. Rikspolisstyrelsen säger i sina petita för nästa budgetår att läget ytterligare har försämrats sedan hösten 1970, då styrelsen konstaterade att det med tillgängliga resurser inte var möjligt att ge den enskilde medborgaren ett tillfredsställande skydd till person och egendom. Det är ju ett lågmält sätt att framföra sina synpunkter, men det är synpunkter som ändå stämmer oss till eftertanke, vi som har att besluta i dessa ärenden. Liknande uttalanden har gjorts av andra instanser. Justitieombudsmannen sade sålunda i ett uttalande för en tid sedan att den uppfattningen börjar bli alltmer utbredd att man från samhällets sida försummar att vidtaga åtgärder för att komma till rätta med förhållandena. Även det är ett försiktigt yttrande, som emellertid i sak är mycket starkt. Köpmannaförbundet har uttryckt oro över hur affärsinnehavarna har det i nuvarande situation med den ökade brottsligheten. Olika pensionärsorganisationer har också framfört sin oro, och från många andra håll har man uttalat bekymmer och frågat: Varför kan inte effektiva åtgärder vidtas? Det som jag upplever som speciellt oroväckande och djupt tragiskt är att kriminaliteten i så hög grad har blivit ett ungdomsproblem och att den nu har sträckt sig ner i allt yngre åldrar, samtidigt som den har blivit allt grövre. En utredning som gjorts av rikspolisstyrelsen visar att flertalet våldsbrott i Stockholm av typen mord, dråp, barnamord, misshandel, rån, våldtäkt, våldförande osv. utförts av ungdomar som är under 25 år. I det närmaste 50 procent av dem var berusade vid tillfället. Jag tycker det ger en ganska klar bild av den vanliga situationen när brottsliga handlingar begås. Jag vill nämna att jag häromdagen hade tillfälle att besöka Kumlafängelset. Jag blev chockerad över den uppgift jag där fick, att medelåldern bland de intagna var 23 år. Att sedan över 80 procent av de intagna där är narkomaner är en annan sak som inte heller är särskilt rolig att höra. Situationen är särskilt allvarlig när det gäller brottsligheten i Stockholm. Jag skall ta upp tiden några minuter med att ge en redovisning av den. Det kan måhända tyckas vara ett lokalt problem, men jag menar ändå att det är väsentligt att man särskilt i rikets huvudstad har acceptabla förhållanden. Vi riksdagsledamöter arbetar ju själva mitt inne i city, och vi har väl upplevt det så att stadsplanerarna här försökt åstadkomma en miljö som skulle vara tilltalande för stockholmarna och för alla andra som vistas här. Men i stället är det så att många är rädda och osäkra att ge sig in i detta område, och vi själva, om vi inte är alldeles blinda, upplever väl när vi går till jobbet här i huset att kriminaliteten tar sig alltmer brutala uttryck. Så här kan det inte få fortgå. Polisen i Stockholm dignar under en alltmer ökande arbetsbelastning. Utredningsavdelningarna kan inte klara balanserna. Våldsbrotten har ökat kraftigt här i staden, och, som jag sade förut, gärningsmännens metoder har blivit allt råare och hänsynslösare. Låt mig nämna ett litet exempel. Vissa av guldsmedsaffärerna i city vågar inte längre ha öppet under vanlig affärstid, utan man låser sina butiker och öppnar endast för kunder som man vågar släppa in; när kunden kommit in i affären låser man om vederbörande. Eller också hyr man en boxare — det har också hänt — som sitter som bevakning för att freda affärsinnehavaren mot överfall. Överfall med tårgaspistoler och stiletter hör väl inte direkt till ordningen för dagen, men det förekommer inte så sällan. Det finns andra affärsinnehavare som menar att deras rörelse blir totalt saboterad genom att man tillåter att gäng med knarkare slår sig ned framför deras dörrar och hindrar kunderna att över huvud taget ta sig in i affären. Det inträffar också att de gör razzior och tar med sig så mycket de kan komma åt av varorna. Alla de stölder som förekommer i affärerna drar naturligtvis med sig ökade omkostnader för affärsinnehavarna. Vi vet ju att detaljhandeln menar att den ökade brottsligheten bär en viss del av skulden till de prisstegringar vi i dag upplever. Även om man inte skall ta det med i beräkningen i någon större utsträckning finns i alla fall en förklaring till prisstegringarna i den ökande brottsligheten. Polisen i Stockholm säger att vid utredningsrotlarna numera som regel endast ärenden som avser mycket grova brott eller där på grund av frihetsberövande omedelbara åtgärder erfordras kan handläggas inom rimlig tid. Även om gärningsmannen är känd eller om misstänkt finns får utredning i ärendet anstå tills vidare.

Vid fordonsroteln hade man 300 balanserade ärenden med känd gärningsman eller misstänkt angiven, vid stöldroteln 800, vid bedrägeriroteln inte mindre än 1 700 och vid skatteoch gäldenärsroteln drygt 1 100 ärenden. Det är klart att polisen måste reagera i en sådan situation; där man har klara brott och känd gärningsman men ändå måste avskriva ärendena, därför att personalbristen gör att man inte hinner klara upp dem. Jag föreställer mig att det kan bli en rätt besvärlig samvetskonflikt för poliser som vet att det är deras skyldighet att handlägga dessa ärenden men som alltså inte har möjligheter att göra det. Man kan också påstå att vi därigenom fått en ny form av avkriminalisering, som inte har stöd i vare sig lag eller författning utan som enbart har sin förklaring i de bristande personella resurserna. Jag skulle vilja fråga justitieministern om det inte är fel väg att gå: man konstaterar att det finns kända misstänkta, vet vilka brott de har begått, men man hinner inte utreda brotten innan preskriptionstiden gått ut, därför att man inte har personella resurser. Enligt min uppfattning är det regeringens och riksdagens uppgift att se till att polisen får de resurser som behövs för att gällande lagar skall kunna upprätthållas. Eftersom justitieministern befinner sig i kammaren, skulle jag gärna, herr talman, vilja höra hans uppfattning i detta ärende. Utskottets majoritet konstaterar också att situationen är bekymmersam och anser det ytterst angeläget att polisen har resurser för att med kraft möta brottsutvecklingen och för att i övrigt kunna fullgöra sina uppgifter. Det är ett konstaterande som jag helt kan instämma i. Sedan säger utskottet att möjligheterna har betydligt förbättrats under senare år genom den omfattande upprustning av polisväsendet som skett i fråga om både materiel och personal. Det är väl också riktigt i och för sig. Visst har det skett en materiell upprustning, och visst har personalen fått förstärkningar. Men vi måste samtidigt konstatera att genom den arbetstidsförkortning som har skett i etapper under senare år och genom det tak för möjligheterna till övertidsarbete som arbetstidslagen medfört har vi fått ett väsentligt avbräck när det gäller polismanstjänsterna. Jag har räknat ut att från den 1 januari 1968 till den 1 januari 1972 innebär arbetstidsförkortningen respektive begränsningarna i övertidsuttaget ett minus med inte mindre än noga räknat 1 160 tjänster inom polisväsendet. Det är väl siffror som ändå säger något. Min slutsats är att det nettotillskott som polisen har fått under de senaste åren verkligen inte är särskilt stort och inte så stort som den ökande brottsligheten skulle motivera. Visst kan man säga som utskottet att det har bedrivits ett intensivt rationaliseringsarbete.

Det borde enligt min mening leda till att man bedömde angelägenheten av en förstärkning på polissidan litet mer positivt än vad departementschefen har gjort. Utskottet säger också att varaktiga garantier mot en ökad kriminalitet i framtiden inte kan skapas enbart genom förstärkning av polisens brottsförebyggande och brottsbekämpande verksamhet. Nej, det är självklart. Det behövs åtgärder inom många områden. Jag skall inte fördjupa mig i detta med familjens och skolans betydelse och vad uppfostran kan innebära för våra ungdomar. Det kanske andra talare kommer in på senare. Jag vill bara nämna ett par exempel som verkligen neutraliserar en hel del av polisens aktivitet. Jag vill nämna kriminalvården med dess hittills tillämpade permissionsregler. Polismän avsätter timmar, veckor och månader till att infånga en av de grova brottslingarna. Domstolen dömer honom till ett fängelsestraff på några år. På anstalten får han sin första permission efter ett par månader och avviker. Då kan naturligtvis polisen fråga sig: Vad är våra insatser värda, när slutresultatet blir detta? Nu vet jag att statsrådet Lidbom kommer med ett förslag, som vad jag förstår innebär något mycket positivt. Min förhoppning är att förslaget skall möjliggöra ett mera effektivt utnyttjande av polisens insatser än som har varit fallet. Det andra ämne jag skulle vilja ta upp är narkomanvården, där polisen också gör stora insatser. Sådana gjorde polisen i synnerhet 1969. Insatser görs naturligtvis fortfarande, även om polisen inte kan avdela så stora resurser. Hur mycket av den aktivitet som polisen här bedriver går inte upp i rök, om jag så får säga, därför att man inte kombinerar de polisiära insatserna med en aktiv narkomanvård! Jag förmodar att vi får diskutera detta i samband med behandlingen av den proposition som vi nu har att se fram emot. Jag skall inte fördjupa mig i detta ämne men vill nämna att polisens stora insatser blir rätt betydelselösa, därför att man inte har haft förmågan och viljan att vidta åtgärder över hela fältet. Utskottet framhåller att ”den ekonomiska utvecklingen nödvändiggör en mycket restriktiv budgetpolitik och en stark återhållsamhet beträffande ökning av utgifterna på den offentliga sektorn”. Jag delar denna åsikt. Jag förstår att vi har ett kärvt ekonomiskt läge och att man därför bör vara varsam när man satsar ytterligare pengar. Men jag vill framhålla, herr talman, att kriminaliteten i detta land kostar det svenska samhället stora pengar. Den kostar pengar över budgeten, men framför allt är den kostsam för de många enskilda människorna. De får göra stora ekonomiska uppoffringar, därför att kriminaliteten inte kan hållas inom rimliga gränser. Vi har i en motion från moderata samlingspartiet gjort en mycket försiktig beräkning av vad kriminaliteten kostar och kommit fram till att man med fullt fog torde kunna säga att brottsligheten kostar detta land åtminstone fem miljarder kronor. För egen del vågar jag påstå, att om man tar med hela narkotikaproblematiken i bilden kommer man upp i ännu större siffror. Jag vill med detta säga att det alltså är en god investering att satsa ytterligare pengar på att utöka antalet poliser. Man kan därmed göra en samhällsekonomisk vinst. Utskottet anför att departementschefens förslag om 230 nya tjänster innebär ”en stark prioritering av polisverksamheten”. Jag kan mot Nr 42 bakgrund av vad jag tidigare har sagt inte ansluta mig till den Torsdagen den bedömningen. Vi har alltså fått ett kraftigt bortfall av polismanstjänster 16 mars 1972 tidigare genom arbetstidsförkortningen, och de 230 tjänster som nu föreslås, menar jag, är ett alldeles för litet antal för att det verkligen skall innebära några effektiva åtgärder i ett läge som ändå är bekymmersamt. Enligt min mening är det samhällets skyldighet att se till att rättsapparaten kan fungera tillfredsställande, vilket den inte gör i dag. Polisen, som ju egentligen skall ha till huvuduppgift att verka brottsförebyggande, har inte möjlighet att ägna sig så mycket åt den delen av sin verksamhet i dag, utan den får i stället ägna sig åt att försöka att klara upp de brott som den har fått kännedom om. Det är negativt, tycker jag. Landets polischefer har i sina äskanden föreslagit 2 296 tjänster, som länsstyrelserna sedan har prutat ned till 2 039. Från denna utgångspunkt har rikspolisstyrelsen begärt 910 nya polismanstjänster. Departementschefen stannar för 200 nya polismanstjänster och 30 tjänster för annan personal. Dessa siffror skall man ha klara för sig, när man, som jag gör, påstår att departementschefens förslag är otillräckligt. Vi skall inte heller tro att polischefer och länsstyrelser har yrkat tjänster uppe i det blå. De säger själva att deras yrkanden trots allt inte motsvarar det reella behovet av tjänster utan endast vad som har ansetts oundgängligen nödvändigt för att inte ambitionsnivån inom polisverksamheten skall sjunka alltför mycket. Jag skulle, herr talman, sammanfattningsvis vilja säga att moderata samlingspartiet i enlighet med rikspolisstyrelsens förslag yrkar ytterligare 710 tjänster. Vi tror att rikspolischefen här har gjort en riktig avvägning av situationen, och det som har hänt sedan dess talar ytterligare för att man i varje fall inte bör gå under det förslaget. Jag tänker då särskilt på det som vi har att vänta oss när det gäller ett nytt grepp om narkotikafrågan och, som jag hoppas, om narkomanvården. Skall det leda till resultat, måste det kombineras med effektiva polisinsatser för att man skall få ut något effektivt av det, vilket vi alla hoppas skall bli fallet. Dessutom är det också viktigt att man över huvud taget hejdar brottsutvecklingen. Vi måste återställa respekten för lag och ordning i det här landet. Jag vet att vissa personer anser att begreppet lag och ordning är fula ord. Jag skulle gärna vilja höra hur justitieministern ser på detta. Skall vi anse att kravet på att upprätthålla lag och ordning är någonting fult, eller skall vi tycka att det är någonting positivt, som vi skall slå vakt om? Det är ju ändå regering och riksdag som stiftar lagar, och jag tycker därför det förefaller ganska naturligt att det också är regering och riksdag som skall se till att lagarna efterlevs. Herr talman! Jag skulle med dessa ord vilja yrka bifall till reservationen 4.

Herr talman! Brottsligheten i Sverige brukar i den vanligaste statistiken och i den allmänna debatten beräknas efter antalet strafflagseller numera brottsbalksbrott som kommer till polisens kännedom, frånsett fylleri och förargelseväckande beteende. Detta innebär att t.ex. trafikförseelserna och trafikbrotten, såsom vårdslöshet i trafik, rattfylleri och rattonykterhet, faller utanför denna statistik. Man bör ha den begränsningen klar för sig när siffrorna diskuteras. Med dessa begränsningar visar siffrorna för antalet brott som kommit till polisens kännedom en successiv stegring under hela 1960-talet med undantag för en viss minskning år 1969. Den minskningen berodde med all sannolikhet på en omfattande kampanj mot narkotikabrottsligheten som polisen startade i början av år 1969 med en insats av ungefär 600 polismän. Tyvärr räckte polisens resurser inte till för att fullfölja kampanjen, och resultatet uteblev inte. Man fick en fortsatt ökning av brottsligheten och, inte minst beklagligt, en stark ökning av narkotikabrottsligheten och därmed sammahängande kriminalitet på många orter i landet under åren 1970 och 1971. Lärdomen av denna utveckling är att en insats i fråga om polisresurser kan betyda mycket för att bekämpa brottsligheten, och den visar också vilka resultat bristande resurser för polisen kan ge. Utskottets ordförande har givit oss en mörk bild av läget i fråga om brottsligheten i vårt land. Tyvärr kan jag inte säga att hennes bild är alltför mörk. Det är verkligheten som är oroväckande. Jag kan i allt väsentligt instämma i vad hon har sagt i den skildringen. Grundfelet i statsmakternas politik vad beträffar polisväsendet är enligt min mening att man inte har ökat polisens personella och andra resurser i takt med ökningen av brottsligheten. I stället har man en ständig eftersläpning i förhållande till de resurser som polisen skulle behöva för att kunna fullgöra de uppgifter som samhället har lagt på den. Det är alltid lättare att stämma i bäcken än i ån — sanningen i detta gamla ordspråk har verkligen kunna konstateras i fråga om brottsligheten i vårt land. Med rejäla och adekvata insatser i fråga om polisresurser hade denna utveckling till stor del kunnat vara en annan och bättre. Det verkligt oroväckande är nu att internationella brottssyndikat har upptäckt vilken givande marknad vårt land kan vara för dem. Och det innebär att polisen nu måste vara rustad för att möta en mycket mer välorganiserad och hänsynslös brottslighet än tidigare. Egentligen är det väl inte många som vill bestrida att rikspolisstyrelsens begäran om personalökningar och andra resursökningar är mycket välmotiverade. Men det besvärliga statsfinansiella läget, som vi alla är medvetna om, gör att även mycket välmotiverade krav måste prutas. Folkpartiets och centerns representanter i utskottet har dock inte kunnat godta en så kraftig prutning som regeringen föreslagit och som innebär att man inte ens kompenserar bortfallet av arbetskraft genom arbetstidsförkortningen den 1 januari i år. Liksom förra året begär vi att polisens upprustning skall ske snabbare än vad regeringen föreslår. I år begär vi 300 polistjänster utöver vad regeringen föreslagit. Det innebär att vi inte ansett oss ha råd att gå så långt som moderaterna, som i huvudsak godtagit rikspolisstyrelsens yrkanden i fråga om den lokala polisorganisationen. Men jag vill betona att denna skillnad har ekonomiska skäl. Förslaget från vår sida innebär vidare en uppräkning med 1 miljon kronor av anslaget till polisens utrustning. Det är en konsekvens av det ökade antal polistjänster som vi föreslår. Polisen behöver ökade personella resurser för många olika ändamål. Det angelägna önskemålet om ökad övervakningstjänst, främst fotpatrullering i större utsträckning och ett större antal kvarterseller stadsdelspoliser, kräver naturligtvis ett ökat antal polistjänster. Försök med intensivare trafikövervakning har visat att man på den vägen skulle kunna spara många människoliv, mycket lidande och även mycket pengar. Men också det fordrar naturligtvis ökade resurser. Brottsutredningarna släpar efter på många håll på ett alldeles oacceptabelt sätt, och på det har ju utskottets ordförande givit exempel. Samma är förhållandet med spaningsverksamheten. Jag är alltså väl medveten om att mittenpartiernas reservation inte med ett slag löser polisens personalproblem. Men den är ett uttryck för att vi fortfarande har den uppfattningen att regeringens förslag till upprustning av polisväsendet innebär en alltför långsam takt i förhållande till behovet. Det kan vara anledning att i detta sammanhang understryka att enbart ökade polisresurser inte löser problemet med den ökande brottsligheten. Men det är en oundgänglig åtgärd i den nuvarande situationen, om brottsligheten inte skall växa oss över huvudet. Sedan behövs det en rad olika åtgärder på skilda områden av samhällslivet. Hemmens fostran av barnen till goda samhällsmedlemmar måste stödjas och främjas. Skolans insatser för ungdomarnas fostran måste, efter vad jag kan förstå, väsentligt ökas. Det kräver självfallet nya resurser och säkerligen också ökade befogenheter för skola och lärare i deras fostrande uppgift. Man blir nästan skrämd, när man läser i tidningarna att i två fall har en elev misshandlat en lärare i skolan, och åtgärden blev i ena fallet en veckas avstängning och i andra fallet två veckors avstängning från skolarbetet. Det måste ju för det första bli en omöjlig arbetssituation i den klassen, om man låter en elev fortsätta att gå i skolan efter det att han har tillgripit våld mot sin lärare. För det andra är det inhumant mot eleven att på detta sätt invagga honom i tron att man utan några svårare påföljder kan göra sig skyldig till våldshandlingar. Samhällets barnaoch ungdomsvårdande organ måste också öka sin brottsförebyggande verksamhet och i fall av behov ingripa med de åtgärder som anvisas av lagstiftningen, främst barnavårdslagen. Även detta kräver ökade resurser och möjligen också ökade befogenheter. Många barnavårdsnämnder gör redan nu mycket betydelsefulla insatser för att motverka ungdomsbrottsligheten, men på andra håll är handlingskraften oroväckande låg i detta avseende. Beträffande en barnavårdsnämnd har som bekant justitieombudsmannen nyligen i skarpa ordalag påtalat underlåtenhet att ingripa enligt barnavårdslagen, trots att ingripanden var klart påkallade. Här är det nog nödvändigt att regeringen studerar frågan närmare. Också samarbetet mellan polis, skola och barnavårdsmyndigheter brister på många håll. Trots att regeringen ju har rekommenderat barnavårdsmyndigheterna att ta initiativ till sådant samarbete sker det på sina håll inte, fastän polisen har framställt önskemål härom. Här behövs nya initiativ. Ju tidigare ett ingripande kan ske, desto större är möjligheterna att med relativt mjuka metoder komma till rätta med en begynnande missanpassning och kriminalitet. Att vänta med ett ingripande tills den unge har vuxit upp och blivit mogen för åtgärder från polis, åklagare och domstol är varken effektivt eller humant. Jag har personligen under mitt arbete i domstol många gånger haft anledning att göra den reflexionen att t.ex. ett omhändertagande för samhällsvård med placering i ett gott fosterhem kanske skulle ha räddat en ungdomsbrottsling från fortsatt kriminalitet med ungdomsfängelse som påföljd. Det finns andra områden av samhällslivet där man också måste beakta kravet på att förebygga och motverka brottslighet. Jag tänker bl.a. på TV. Det blir nog ändå nödvändigt att man, när man ser över avtalet mellan TV och staten, tar upp frågan om våldsinslagen i TV-programmen till överläggning. Det har gjorts många undersökningar — jag har försökt att följa dem så gott jag har kunnat — om påverkan av våldsfilmer. Så mycket kan man nog säga att just underhållningsvåldet kan ha mycket negativa effekter. Det kan vänja unga tittare, och även andra för resten, vid att betrakta våldet som ett rätt naturligt sätt att lösa konflikter. Det är en svår fråga, men jag tror inte man kommer förbi den. Det vore Önskvärt att det från regeringshåll togs initiativ till sådana överläggningar med TV. Det finns ju ingen anledning att tro att TV i och för sig skall ställa sig negativ till att diskutera detta. Herr talman! Jag vill med dessa ord ha sagt att en nödvändig successiv upprustning av polisväsendet måste kompletteras med en rad andra samhällsåtgärder. De faller naturligtvis utanför justitieutskottets arbetsområde. Det är egentligen beklagligt att vi inte här vid utskottsbehandlingen genom att ha ett sammansatt utskott eller på annat sätt har kunnat diskutera samordnade insatser för att motverka asocialitet och kriminalitet. Sådana insatser är i samhällets intresse, i de laglydiga samhällsmedborgarnas intresse och även i lagbrytarnas intresse, därför att det måste ändå för de flesta människor vara en fördel att leva i fred med övriga samhällsmedlemmar och med samhället. Det kan hända att en parlamentarisk beredning i stället vore den rätta vägen för denna samordning. Men vi skall väl inte diskutera den frågan i dag, utan jag tänker återkomma i ett annat sammanhang till de spörsmålen. Jag vill alltså nu begränsa mig till att yrka bifall till reservationerna 3 och 6 vid det nu behandlade utskottsbetänkandet. Reservationen 3 är en mittenpartireservation som förordar en anslagsuppräkning med 14 miljoner kronor för att ge polisväsendet 300 polismanstjänster utöver Kungl. Maj:ts förslag. Reservationen 6 är också grundad på mittenpartimotioner. Där föreslås, som jag tidigare har nämnt, en uppräkning med 1 miljon kronor av anslaget till utrustningen inom den lokala polisorganisationen. Det är en konsekvens av reservationen 3. Ökar man antalet polismanstjänster, måste man ju också öka utrustningsanslaget. Herr talman! Jag yrkar alltså bifall till reservationerna 3 och 6.

Nr 42 Herr talman! I samband med denna proposition har departements Torsdagen den chefen presenterat en del statistik över brottsutvecklingen. Den har också 16 mars 1972 omnämnts av utskottets fru ordförande, som berör tiden 1956-1968. — —>——— — Jag har tittat på perioden 1961—1971, och det är även under den tiden i Lokala polisorganidet närmaste en fördubbling. Det är en mycket oroande utveckling, och SHORE många frågar sig naturligtvis vad den beror på. Orsakerna till brott kan vara många, och en del har redovisats här. Det kan vara arbetslöshet, brist på fritidssysselsättning, bostadsproblem med trängsel, otrivsel och aggressioner som följd. Det kan vara giftmissbruket som vi redan har diskuterat och som ökat hastigt under den här tioårsperioden. Det kan vara besvärliga hemförhållanden och mycket annat. Vi försöker att efter bästa förmåga bemästra alla dessa problem, men fråga är om vi gör tillräckligt eftersom vi har fått den här utvecklingen. Vad som är särskilt oroande, vilket både fru Kristensson och herr Ernulf framhöll, är ökningen av de grova brotten med våldsinslag. Bankrånen hör snart till de dagliga händelserna, och allt detta bidrar till att öka otryggheten hos människorna i samhället. När sedan uppklaringsprocenten — speciellt för vissa slag av brott — är ganska låg så är den här oron hos människorna rätt naturlig. Uppklaringsprocenten för t.ex. tillgreppsbrott är mycket låg — 17,4 procent för år 1969, den senaste kända siffran, och något bättre, eller 26,2 procent, om man räknar med utredningsarbetet även under 1970, alltså under en tvåårsperiod. Om man renodlade uppklaringsprocenten för enbart bankrån skulle siffran bli mycket nedslående. Det är möjligt att uppklaringsprocenten i Stockholm när det gäller bankrån kan förbättras något genom de avslöjanden som gjorts helt nyligen. Men resultatet är i alla fall nedslående. Det är ganska naturligt att ärendebalansen på utredningssidan i viss mån ökar i takt med ökningen av antalet brott. Ärenden med känd gärningsman måste tas med förtur, medan ärenden med okänd gärningsman kommer i andra hand. Även om inte detta gäller de grövsta brotten så gäller det de flesta anmälningarna, och det är otillfredsställande från rättssäkerhetssynpunkt. Även om det är ett önsketänkande så borde alla anmälda brott bli föremål för någon form av utredning och inte bara läggas i arkiv efter viss tid. En sådan ärendebehandling leder till större säkerhet hos människor som begår brott. Upptäcktsrisken är så liten att det kan förefalla lönande att begå nya brott. För att möta detta har den nya polisorganisationen med organiserade spaningsenheter satts in, och jag utgår från att vi på sikt skall få se ett bättre resultat av det arbetet. Det måste också ständigt vara en balans på basis av tillgängliga resurser mellan brottsförebyggande eller preventiv polisverksamhet och utredningsverksamhet. Som jag nämnde inledningsvis är det väsentligt att vi på allt sätt försöker inrikta oss på den brottsförebyggande verksamheten. Jag menar då att inte bara polisen skall arbeta med denna, utan vi måste på de flesta områden hjälpas åt. Men det kommer att ta tid, och i avvaktan på resultat måste vi lösa de akuta problemen. Då finns inte mycket annat än att förstärka polisens numerär. Från centerpartiets sida har vi i vår 45 partimotion liksom folkpartiet begärt ytterligare 300 tjänster utöver vad departementet begärt. Mot bakgrunden av vad polischeferna och rikspolisstyrelsen äskat är detta trots allt en liten ökning. Vi har inte fått gehör för dessa krav i utskottet, och vi kommer väl av allt att döma inte heller att få det i kammaren. Tyvärr kan det komma att medföra att tryggheten eftersätts. Det ligger mycket i vad som avslutningsvis skrevs i en ledare i februarinumret av Svenska polisförbundets tidning i år. Den ledaren handlade om ”Trygghet eller resignation” och jag citerar: ”Om riksdagen, svenska folkets valda ombud, menar allvar med sin lagstiftning synes det logiskt att man ser till att förordningarna även får förutsättningar att bli respekterade. — — — Och det finns skäl att se över de ramar man gett för polisens agerande. Det sistnämnda förefaller i dag vara en förutsättning för folkets rätt till frihet från fruktan.” Enligt tillgänglig statistik har polisväsendet tillförts totalt 3 105 tjänster, varav 2 238 polismanstjänster till den lokala polisorganisationen, sedan polisväsendet förstatligades 1965. Det är säkert mera än vad vi totalt sett hade fått om huvudmannaskapet inte överförts till staten. Jag klagar alltså inte på huvudmannaskapet, och jag är övertygad om att man även från departementets sida ser allvarligt på läget och kanske rent av velat föreslå större ökning än vad som nu skett. Att budgetläget är besvärligt vet vi alla, och det har vi också förståelse för. Men mot bakgrunden av den redovisade brottsligheten är ändå 200 polistjänster i underkant. Utslaget på 119 polisdistrikt, eller skall vi säga 100 efter den kommande distriktssammanslagningen, är förstärkningen inte mera än två polistjänster per distrikt. Stockholm, Göteborg och Malmö har kanske det allra största behovet och tar de flesta tjänsterna, vilket kommer att medföra att de medelstora och mindre polisdistrikten inte förstärks med en enda tjänst. Därtill kommer arbetstidsförkortningen, som alltså redan har ätit upp mer än dessa tjänster. Det är ett förhållande som bl.a. oroar mig. Med hänvisning till detta yrkar jag i likhet med herr Ernulf bifall till reservationerna 3 och 6. Herr talman! Avslutningsvis vill jag säga ytterligare några ord. Jag citerade nyss ur en ledare i Polistidningen. I den tas även personalens situation upp, och man skriver: ”Tilltron till reglerna — dvs. de i demokratisk ordning tillkomna lagarna med syfte att gagna varje rättskaffens medborgare — synes allt oftare svikta. Det föder hos den enskilde polismannen en känsla av osäkerhet i och meningslöshet med arbetet. Slagord som ”polisbrutalitet”, onyanserad kritik mot tjänsteåtgärder och ständigt uttalade hot om JO-anmälningar kan i det långa loppet ge till resultat en passiv i ställe för en trygg, resolut polis.” Frågan är givetvis nu hur samhället ser på den svenska polisen. Samhällsansvariga är väl närmast regering och riksdag. Borde man då inte någon gång ta bladet från munnen och från ansvarigt håll säga hur man från samhällets sida ser på sin polis. Jag vet att såväl riksdagen som regeringen anser att Sverige kanske har världens bästa polis; man använder uttryck som pålitlig, omutlig och ansvarskännande. Men om jag som enkel ledamot av riksdagen säger det betyder det kanske inte så mycket som om t.ex. justitieministern säger det. Då blir det kungsord, och det kommer säkert att gå hem hos varje polisman. Enbart justitieministerns och statsrådet Lidboms uttalanden till polisens försvar i samband med hyresbråket i Umeå var välgörande och uppfattades också på ett positivt sätt av såväl allmänhet som polis. Det var t.o.m. så att vissa riktningar i massmedia tappade skrivklådan. Jag tror att det kan verka lugnande för såväl allmänhet som polis om man från regeringens sida någon gång — det behöver inte ske alltid — så snart som möjligt tar till orda och säger sin mening när något har inträffat och polisen hårt kritiseras före verkställd utredning och dom. Om polisen i detta skede oemotsagt kritiseras leder det till att allmänheten kan bibringas den uppfattningen att polisen handlat fel och gjort sig skyldig till övergrepp. Polisen kan också få uppfattningen att den inte har samhällets stöd i sin verksamhet, trots att allt polisiärt arbete i vårt land är inriktat på att skydda och hjälpa alla medborgare. Intresset är inte alltid lika stort att senare i massmedia med samma uppmärksamhet redovisa att polisen handlat rätt. Har däremot polisen handlat fel saknas sällan intresse att återigen med stora bokstäver tala om det. Man frågar sig otvivelaktigt vad som är syftet. Jag menar inte att svensk polis skall strykas medhårs. Den tål också saklig kritik och den accepterar befogade anmärkningar, men den tål inte i längden felaktig och osaklig kritik, som lätt kan leda dithän som den av mig nyss citerade ledaren antydde. Och sådant resultat — en passiv polis t.ex. — vill ingen av oss ha. Vi vill i stället se ett positivt resultat av polisens arbete till sam hällets bästa. Herr talman! Det som jag avslutningsvis anfört var kanske en liten utvikning i debatten om polisbudgeten, men jag tror att det är viktigt att vi i det här sammanhanget inte glömmer bort den sidan av polisens arbete och polisens situation. Det skulle vara intressant om justitieministern skulle vilja säga någonting beträffande de här synpunkterna.

Herr talman! Fredagen den 6 decmber 1968 förekom i första kammaren i riksdagshuset på Helgeandsholmen en livlig interpellationsdebatt angående åtgärder för bekämpande av narkotikabrotten. Därvid anförde en av talarna bl.a. följande: ”När jag begärde ordet, herr talman, var det för att framhålla att jag upplever narkotikaproblemet och den ökande brottsligheten som en av de verkligt stora samhällsfrågorna. Det råder inget tvivel om att vi har en sådan situation i landet att folk inte känner att det råder en tillbörlig rättssäkerhet. Jag tänker i detta sammanhang mycket litet på dem som demonstrerar och förgår sig i ideellt sammanhang. Vad jag tänker på är de typer som inte vill arbeta utan som lever på brottslighet och samtidigt på grund av polisbristen och den begränsade risken att åka fast kan uppträda fruktansvärt utmanande och vårdslöst. Jag har själv under det senaste året bevittnat en företeelse på detta område som jag inte nu skall redovisa men som inte kan få förekomma i ett rättssamhälle. Jag ser ytterst narkotikaproblemet som en konsekvens av att vi inte har grepp om brottsligheten på det sätt som vi rimligen borde ha. — — — Men vad det här rör sig om är inte något mindre än att vi tillåter en trafik som i hög grad kommer att bryta ned livskraften hos vårt folk, så att vårt välstånd kommer totalt på sned. Vi kan inte tillåta att hundratusentals skolungdomar blir delaktiga av narkotikakonsumtion med gängbildning och allt vad den innebär. Det är sannerligen fråga om ett mycket allvarligt läge. Därför vill jag med interpellanten hoppas att ingen möda sparas på detta område. Min bestämda uppfattning är att vi kraftigt måste rusta upp polisen för att kunna klara av denna och andra yttringar av brottslighet som vi inte kan tolerera. Det är viktigare än att gräma sig över att en del radikala ungdomar sprattlar omkring litet. Här gäller det verkligen en hantering som inte får inta en bred plats i ett samhälle, om det skall gå väl på lång sikt.” Nå, vem var det nu som höll detta anförande? Några av er skulle väl närmast tro att det var den dåvarande högerledaren eller i varje fall en representant för högerpartiet. Men så var inte fallet; talaren var en socialdemokrat, vår ärade här närvarande riksdagskollega Yngve Persson. Anförandet var engagerat. Det väckte hos mig och en del andra en förhoppning om att inom vårt största parti sent omsider skulle komma till stånd ett nytänkande, som skulle innebära en omprövning i fråga om de resurser man var beredd att ställa till förfogande i kampen mot brottsligheten. Herr talman! Vi nödgas konstatera att utvecklingen sedan december 1968 inneburit ökad brottslighet. Narkotikabrottsligheten har blivit ett allt större problem, och det har erinrats om att vi i dagens tidningar har kunnat läsa om att regeringen dess bättre nu har reagerat däremot genom att framlägga förslag om straffskärpning. Men, ärade kammarledamöter, det räcker inte att hota med hårda straff, även om värdet härav ej får underskattas, utan det gäller också att ha tillräckligt många poliser för att risken för upptäckt skall vara så stor att den avskräcker från brott. Vi får emellertid förgäves vänta på krafttag från regeringens sida när det gäller rejäl förstärkning av polisväsendet. Antalet oundgängligen nödvändiga nya polistjänster, som av landets polischefer beräknas till 2 296 och av länsstyrelserna till 2 039 har redan av rikspolisstyrelsen prutats ned till 910. Vår regering nöjer sig dock inte med denna prutning, utan sänker siffran ända ned till 200. Utskottsmajoriteten, dvs. utskottets socialdemokrater och dess vpk-are, säger sig anse ”det ytterst angeläget att polisen har resurser för att med kraft möta brottsutvecklingen och för att i övrigt kunna fullgöra sina uppgifter”. Majoriteten anser att regeringens förslag innebär en tillfredsställande avvägning! Herr talman! Vi som efter herr Yngve Perssons kraftfulla anförande hoppades på en omprövning hos socialdemokraterna i polisfrågan känner oss djupt besvikna. Med hänsyn till fru Kristenssons utomordentliga anförande, som klarlägger främst moderata samlingspartiets uppfattning i fråga om polisväsendet, skall jag fatta mig kort. Herrar Ernulf och Polstam har också utvecklat synpunkter som jag i huvudsak omfattar. Jag vill dock understryka att majoritetspartiets politik är inhuman och obillig mot många i samhället. Situationen är den att många gamla känner stor otrygghet och ängslan; de känner oro för liv och egendom. Många unga riskerar att bli narkomaner och lockas in på brottets bana, då risken för upptäckt där är ringa. Till slut vill även jag erinra om att vår polis har en svår uppgift. Alla laglydiga medborgare bör därför känna det angeläget att på allt sätt stödja polisen. Ett bättre förhållande mellan allmänhet och polis är mycket angeläget. Låt oss hoppas att den nyligen beslutade reformeringen av den lokala polisorganisationen skall bidra därtill. Jag vill också instämma i vad herr Polstam framhöll beträffande värdet av att polisen känner stöd från den högsta statsledningens sida; ofta har sådant stöd saknats. Herr talman! Till slut ber jag att få yrka bifall till reservationerna 4 och 5 av fru Kristensson och mig.